Herr talman! För oss som bor på landet är det väl ganska självklart att en kamin ger värme, och väldigt många människor i vårt land kan nog själva avgöra om den är en bra investering eller inte. Jag tror inte att samhället alltid behöver gå in som någon sorts överförmyndare, som ordnar det så att individen inte behöver använda sitt eget förnuft. Om en individ själv vill investera i en braskamin, är det väl ganska naturligt att samhället också skulle kunna ge ett investeringsstöd lika väl som man utan att vara så noga investerar i elproduktionsutbyggnad. Regeringen behöver självfallet inte, såvitt jag förstår, fatta nya beslut i det här fallet, utan verken har både utredningsmöjlighet och uppgiften att avgöra vilka åtgärder som skall ha energisparstöd. Jag vill då fråga: Anser bostadsministern att man nu har tillräckliga resurser för att så snabbt som möjligt kunna ordna med typgodkännande? Och vilken tidsplan är det för att vi skall kunna få något besked på den här punkten? Man har ända sedan 1975 prövat dessa braskaminer, men så fruktansvärt invecklat borde det ju inte
Herr talman! Jag har erfarit att planverket jobbar med den här frågan och att den ingår i en plan för dess verksamhet. Birgitta Hambraeus talar om glesbygderna och menar att människorna själva kan avgöra huruvida de kan använda braskamin eller inte. Låt mig bara peka på att det har funnits fall där man i tätorter velat installera braskaminer utan att man har tagit in frågan om hur exempelvis vedförsörjningen skall gå till. Om man ger ett generellt tillstånd för en viss apparat, är det en svår avvägning att se till att den hamnar på de rätta ställena. Bostadsstyrelsen har i uppdrag att göra sådana avvägningar, och därför lämnar jag inte något bestämt besked i dag.

Herr talman! Anna-Greta Leijon har, mot bakgrund av en framställning från ABF till arbetsmarknadsdepartementet, frågat mig 'varför regeringen ännu inte har medverkat till att få i gång studieverksamhet bland arbetslös ungdom. ABF har vid uppvaktning i arbetsmarknadsdepartementet den 6 mars 1978 avgivit ett förslag till studieverksamhet bland arbetslös ungdom. Regeringen har den 15 juni i år beslutat överlämna denna framställning till arbetsmarknadsstyrelsen för beaktande vid planeringen av kurser inom arbetsmarknadsutbildningen. Sedan hösten 1978 har således möjligheter funnits att inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen utnyttja denna typ av kurser genom studieförbunden, bl.a. ABF. I skrivelse, som kom in till regeringen den 2 november 1978, har skolöverstyrelsen avgivit ett liknande förslag om studieverksamhet bland arbetslös ungdom. Detta förslag bereds f. n. inom regeringskansliet.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. I det förslag till studieverksamhet bland arbetslös ungdom som ABF lämnade in till arbetsmarknadsdepartementet tidigt i våras inriktade man sig främst på de grupper av ungdomar som har de allra största svårigheterna, som är mest skoltrötta, som inte vet vilket arbete de skall söka och som är mest osäkra på sig själva. Jag tror att alla är eniga om att studiecirkelverksamheten för den här gruppen av ungdomar kan vara ett sätt att få dem aktiva, ett sätt som kanske kan vara bättre än andra som man redan prövat och där man inte kunnat nå någon framgång. Som utbildningsministern säger fick i och för sig ABF ett delvis positivt svar ijuni månad, där man medgav möjligheter för AMS att, som man brukar säga, köpa den här formen av utbildning av studieförbunden. Men det har visat sig att någon verksamhet av det här slaget egentligen inte har kommit i gång. Vid närmare eftertanke var kanske konstruktionen av de här köpen av utbildning från AMS:s sida inte den bästa. Det förslag från skolöverstyrelsen som utbildningsministern nämner är ju egentligen ABF:s förslag. Förslaget har kommit till efter kontakter mellan ABF och skolöverstyrelsen, och det liknar det förslag som ABF ursprungligen kom med betydligt mer än det som regeringen fattade beslut om i juni månad. Jag beklagar att man från departementets sida inte hann behandla förslaget innan tilläggsbudgeten framlades. Vi borde redan ha fått i gång en sådan här studieverksamhet på bred front bland den arbetslösa ungdomen. Avslutningsvis vill jag fråga utbildningsministern: Kan vi räkna med ett positivt besked i januari i budgetpropositionen, så att vi får möjlighet att också verkligen pröva studiecirkelverksamhet bland den ungdom som vi med andra medel har så svårt att nå och att få aktiv?
Herr talman! Jag är övertygad om att både studieförbunden och många folkhögskolor kan göra en utomordentlig insats när det gäller att ge arbetslösa ungdomar förbättrade möjligheter på arbetsmarknaden. Redan i dag anordnar åtskilliga folkhögskolor särskild kursverksamhet för arbetslös ungdom. Regeringen är naturligtvis positiv till att ge studieförbunden och folkhögskolorna vidgade möjligheter att bereda arbetslös ungdom en bättre grundutbildning och därmed ökade möjligheter på arbetsmarknaden. Vi är beredda att på nytt ta upp dessa frågor med arbetsmarknadsstyrelsen och skolöverstyrelsen. Det är också nödvändigt att den av skolöverstyrelsen föreslagna kursverksamheten för arbetslös ungdom diskuteras mellan de berörda ämbetsverken. Det borde vara möjligt att redan med nuvarande regler främja en sådan kursverksamhet för arbetslös ungdom som både ABF och skolöverstyrelsen har föreslagit.
Herr talman! I så fall är det att beklaga att en sådan verksamhet inte har kommit i gång. Detta är kanske inte rätta tillfället att utreda var bristerna ligger, men jag hoppas att jag kan tolka utbildningsministerns svar så att även den nya form av statliga bidrag som föreslås i skolöverstyrelsens skrivelse kan komma till stånd, så att man den vägen kan få i gång utbildning såväl vid folkhögskolorna som inom studieförbundens ram.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat mig om jag har någon redogörelse att lämna för utbildningsdepartementets behandling av Karolinska institutets begäran om justering av anslagsramarna för 1977/78 och Bakgrunden till frågan är att Karolinska institutet anser att dess resursramar har beräknats ca 2,5 milj.kr. för lågt i samband med övergången till det nya anslagssystemet för högskolan. Institutet har framhållit detta i bl.a. en skrivelse till regeringen i februari 1978. Utbildningsutskottet har i samband med anslagsomläggningen uttalat att det måste vara möjligt för en högskoleenhet att få en felräkning rättad som ostridigt kan dokumenteras. Vid anslagsomläggningen var universitetsoch högskoleämbetet och regeringen överens om anslaget till Karolinska institutet. Institutet har trots förfrågningar under hand från utbildningsdepartementet inte presenterat någon dokumentation som övertygande visar att sådan felräkning skulle ha skett. Numera har det visat sig att Karolinska institutet har mycket betydande reservationer på sina anslag för budgetåret 1977/78. Reservationerna uppgår enligt UHÄ:s beräkningar till drygt 13 milj.kr. eller ca 9,5 96 av anslaget. Bl. a. mot denna bakgrund är jag övertygad om att institutets resursramar inte är för lågt beräknade.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Innan jag går över till svarets sakliga innehåll vill jag göra några allmänna reflexioner. Riksdagens uppgifter är ju enligt regeringsformen bl.a. att ”bestämma hur statens medel skall användas” samt att ”granska rikets styrelse och förvaltning”. När det gäller högskoleväsendet har det relativt anmärkningsvärda inträffat, att utbildningsutskottet vid förra riksmötet i sitt betänkande 1977/78:11 bl.a. nämnde ”att utskottet inte blivit övertygat om att de som underlag för regeringens anslagsframställning gjorda beräkningarna till alla delar är helt invändningsfria”. Samma utskott har nu, vid behandlingen av tilläggsstatpropositionen i betänkandet 1978/79:15 som har lagts på riksdagens bord, uttalat att ”utskottet, som inte haft möjlighet att granska de olika beräkningsmetoderna, tillstyrker regeringens förslag om medelsanvisning”. Min fråga har alltså delvis betingats av den bekymmersamma situation som måste anses råda, då ett utskott — i brist på möjlighet att genomlysa beräkningsgrunderna för regeringens förslag — anser sig nödsakat att på vinst och förlust tillstyrka en proposition. Detta kan inte vara bra vare sig för regeringens eller för riksdagens anseende. Inte heller är det tillfredsställande att en myndighet —i detta fall Karolinska institutet —- inte får svar på skrivelser som gäller en resurstilldelning, på grundval av vilken myndigheten måste träffa sina dispositioner. Jag har tidigare haft många skäl att vara kritisk mot den högskolereform som utbildningsministern fick det tvivelaktiga nöjet att kontrasignera. Inom den fakultet jag tillhör är den organisatoriska och anslagsmässiga separationen av s.k. grundutbildning och forskning en absurditet, tillkommen som så mycket annat i denna s.k. reform för att genom att söndra verksamheten göra det möjligt för de högre byråkraterna att härska. Samtidigt som detta skett har byråkratin nu, sedan tiderna blivit kärvare, skakat av sig sitt ansvar för medelsförvaltningen och lagt över de praktiska bekymren på institutionerna och institutionscheferna. Professorerna har, förutom alla andra uppgifter, även tvingats att bli bokhållare. Medan de centrala administrationerna växer, kämpar tappra, ensamma institutionssekreterare med fakturor, lönebesked och inventarieförteckningar. Om och när de tröttnar, ger upp eller blir sjukskrivna, utbryter kaos, eftersom de är oersättliga. Om inte utbildningsutskottet kan förstå högskolans budgetsystem, beror det på att detta budgetsystem inte motsvarar verkligheten utan är en manipulerad skrivbordsprodukt. Om inte utbildningsutskottet kunde bedöma, om Karolinska institutets budget är rätt räknad, kan naturligtvis inte heller jag göra anspråk på att veta vad som är sanning. Men en viss samlad erfarenhet av människolivet sade mig att den nog vet bäst var skon klämmer som själv har den på. Såvitt jag förstår var meningen med omläggningen av anslagssystemet att högskolorna skulle få samma pengar som de förut fått, om än i en annan tappning.De gamla lärarlönerna var förslagsanslag. Odontologin befann sig vid den ifrågavarande tidpunkten under uppbyggnad och krävde därför större anslag. Utbildningsministern har nu funnit att Karolinska institutet har vissa reservationer. Om man bestraffar myndigheter för deras sparsamhet, inbjuder man dem emellertid att köra sina anslag i botten för att detta icke skall tillvitas dem. Med detta, herr utbildningsminister, ber jag att få försäkra er om den stora respekt jag, nu som tidigare, hyser för er person.
Herr talman! Högskolereformen medförde ju ett nytt anslagssystem. Självfallet uppstår det vissa problem vid övergången från en viss typ av budget till en helt annan. Det här har man upplevt vid alla högskolor och universitet, och detta är väl en av förklaringarna till att reservationerna har varit så stora. Både regeringen och utskottet har sagt, att om man kan påvisa att det har skett uppenbara felräkningar, skall självfallet en korrigering ske. Det beskedet har man också fått vid Karolinska institutet, men institutet har inte återkommit till departementet med någon dokumentation, där det påvisas att en sådan felräkning skett. Jag tror därför att uppgiften om felräkningen var något förhastad. Det är ju inte så att vi nu ifrågasätter att dra in de här reservationerna, inte alls. Dem skall naturligtvis högskolor och universitet ha till godo ett kommande år. Tvärtom vill vi uppmuntra till en god hushållning. Jag tror dock att reservationerna kommande år blir mindre helt enkelt därför att man då har vant sig vid ett nytt anslagssystem.
Herr talman! Jag ber att få tacka för dessa ytterligare synpunkter. Som jag tidigare sade har jag ingen möjlighet att gå in i en mer detaljerad sakdebatt. Men jag hoppas att vi i fortsättningen även kommer att få litet klarare besked om hur man har räknat på departementet. Det blir väl tillfälle att återkomma härtill i vår.
Herr talman! I samband med högskolereformen och övergången till det nya anslagssystemet hörde vi från flera högskolor och universitet påståenden om att det skulle ha skett felräkningar. I några fall var det uppenbart att så var fallet, och dessa fel har naturligtvis korrigerats. Jag tycker det är mycket viktigt att säga att det inte kan vara utskottets uppgift att överta ansvaret för den direktkontakt som bör finnas mellan förvaltningarna och departementet. Jag kan försäkra att alla som arbetar på utbildningsdepartementet är öppna för att göra de korrigeringar som kan påvisas vara nödvändiga. Vad jag har sagt här är att Karolinska institutet icke har återkommit med en dokumentation som belyser detta. Jag tror alltså att det har rört sig om sådant som har att göra med övergången till ett nytt anslagssystem.
Herr talman! Jag har inget ytterligare att tillägga utan tycker att utbildningsministern har gjort en mycket bra redovisning. Jag är tacksam för detta.

Herr talman! Linnea Hörlén har frågat mig om jag anser att en förflyttning av radioandakterna från P1 till P2 är förenlig med de riktlinjer för programverksamheten på det religiosa området som angetts i tidigare radiopropositioner. Enligt radiolagen avgör varje programföretag ensamt vilka radioprogram som skall förekomma i rundradiosändning som företaget anordnar. Närmare bestämmelser om programverksamheten finns i avtalet mellan regeringen och Sveriges Radio. Där heter det bl.a. att programmen skall utformas så att de genom kvalitet, tillgänglighet och mångsidighet i skälig omfattning tillgodoser skiftande behov och intressen hos landets befolkning. I avtalet sägs vidare att Sveriges Radio har skyldighet att i lämplig form tillgodose olika intressen i fråga om religion. Sveriges Radios styrelse har det slutliga ansvaret för att programverksamheten står i överensstämmelse med det avtal bolaget tecknat med staten. Radionämnden övervakar genom efterhandsgranskning att Sveriges Radio iakttar föreskrifterna i radiolag och avtal.

Herr talman! Det ankommer inte på mig att uttala mig om hur beslut i denna fråga bör fattas av Sveriges Radio. Men jag vill erinra om vissa uttalanden som jag gjorde i radiopropositionen. Där sägs att ”styrelserna i de fyra programbolagen bör, såsom också framhålls i de hittills gällande riktlinjerna, ha ett odelat ansvar för verksamheten i resp. bolag. Detta innefattar också det slutliga ansvaret för att programverksamheten står i överensstämmelse med det avtal bolaget tecknat med staten.” I avtalets bestämmelser sägs vidare att programmen skall ”i skälig omfattning tillgodose skiftande behov och intressen hos landets befolkning” och ”i lämplig form tillgodose olika intressen i fråga om religion”. I propositionen sägs också att man skall ”skapa former för kontaktverksamhet som ger allmänheten möjligheter att framföra synpunkter och önskemål på programmen utan att man inkräktar på programföretagens självständighet och integritet”. Den ifrågasatta flyttningen av morgonandakterna från P 1 till P 2 är enligt uppgift ännu inte beslutad inom Sveriges Radio. Jag finner det naturligt att allmänhetens synpunkter och önskemål på den planerade flyttningen vägs in före ett beslut i denna fråga. Man kan förutsätta att morgonandakterna har speciellt värde för vissa grupper av lyssnare, samtidigt som programmen har lyssnare inom mycket olika kategorier. För att antyda den typ av problem som det kan finnas anledning att ta särskild hänsyn till vill jag nämna att det på sjukhus och andra vårdinstititutioner, där det enligt erfarenhet är särskilt många som lyssnar till morgonandakterna i radio, i många fall saknas möjlighet att lyssna på P 2. Det är viktigt att se till att berättigade intressen tillgodoses och att de kontakter tas och den behandling av frågan förekommer som ger den bästa garantin för ett från lyssnarnas synpunkt gott resultat.

Herr talman! Jag har svårt att tro att vare sig ledningen för Sveriges Radio eller dess styrelse skulle vilja fatta ett sådant beslut innan man har haft tillfälle att ta del av den opinion som kan komma till uttryck bland allmänheten.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig dels hur jag bedömer möjligheterna att snarast öka rekryteringen till forskarutbildning, dels om jag kommer att vidta särskilda åtgärder, och i så fall vilka, för att stimulera fler studerande inom grundutbildningen till 60-poängskurser och till avläggande av grundexamen. 1. Inom flertalet fakulteter — t.ex. teknisk, medicinsk, farmaceutisk, lantbruksvetenskaplig — var antalet nybörjare i forskarutbildning fler läsåret 1976 71. Inom de filosofiska fakulteterna har tillströmningen till forskarutbildning minskat. Minskningen har dock skett från en nivå som åtminstone tidigare bedömdes vara för hög. Forskarutbildningsutredningen tillkallades år 1974 bl.a. av det skälet att omfattningen av forskarutbildningen ansågs överstiga vad som kunde bedömas rimligt med hänsyn till möjligheterna under avsevärd tid framöver för forskarutbildade att få anställningar som svarar mot utbildningen. Både universitetskanslersämbetet och SACO/SR hade i skrivelser till regeringen redovisat farhågor angående detta. FUN:s förslag rörande dimensioneringen av forskarutbildningen och remissyttrandena över detta visar hur svårt det är att avgöra vilken omfattning forskarutbildningen bör ha. Enligt min mening har vi i dag knappast underlag för att uttala oss om huruvida antalet doktorander i dag generellt är för litet, lagom eller för högt. Det förefaller dock sannolikt att rekryteringen till vissa ämnen är alltför begränsad och att det därför på sikt kan uppstå brist på personer med forskarutbildning inom vissa områden. Under våren 1979 kommer regeringen att lägga fram en forskningspolitisk proposition, vilken bl.a. kommer att behandla frågor om behörighet och rekrytering till forskarutbildning. Vissa förslag i propositionen bör kunna genomföras redan fr.o.m. läsoch budgetåret 1979/80, dvs. med början om ungefär ett halvår. 2. Antalet studerande inom 60-poängskurser är en av de faktorer som påverkar rekryteringen till forskarutbildning. Den minskade tillströmningen till sådana kurser är oroande och kommer självfallet att behandlas i forskningspropositionen tillsammans med andra faktorer av betydelse för en kvantitativt och kvalitativt väl avpassad rekrytering till forskarutbildning. Jag vill tillägga att även för andra verksamhetsområden än forskningen behövs personer med fördjupad utbildning inom något ämnesområde. Jag utgår från att berörda utbildningsmyndigheter beaktar detta vid utformningen av studierna inom olika utbildningslinjer.

Herr talman! Jag skall be att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Vi har under årens lopp fört åtskilliga debatter om forskning och forskningspolitik i den här kammaren. Problemen har varierat. Under 1960 talet vaknade medvetandet om vår miljö ungefär samtidigt som framtidsforskningen fick sitt stora genombrott. Några år senare kom debatterna att röra sig om otillräckliga forskningsresurser och därefter om farhågorna för att arbetsmarknaden inte skulle ha behov av alla dem som påbörjade eller önskade påbörja forskarutbildning. I dag upplever vi en situation som måste karakteriseras som forskningens personella kris. De som i dag studerar vid universitet och högskola avser i allt mindre omfattning att avlägga examen. Tillströmningen till högre akademiska studier följer samma mönster. Jag är naturligtvis medveten om att utbildningsministern har aviserat en proposition till våren, vilken bl.a. skall behandla frågor om behörighet och forskarrekrytering. Jag har ställt två frågor som rör grundutbildningen vid högskolorna men som samtidigt är av avgörande betydelse för rekryteringen till forskarutbildningen. Min första fråga rörde statsrådets bedömning av möjligheterna att öka rekryteringentill forskarutbildningen. Statsrådets svar på den frågan är mycket vagt. Osäkerhet råder om huruvida vi har för få doktorander samtidigt som statsrådet anser det sannolikt att rekryteringen till vissa ämnen är alltför begränsad. Statsrådet betonade själv ordet vissa. Låt mig komma med några fakta. Jag håller mig till den filosofiska fakulteten. Läsåret 1960/61 var det 315 studerande som avlade forskarexamen. Tio år senare var det 901 och ytterligare fem år senare 355. Den största nedgången har konstaterats vid matematisk-naturvetenskaplig fakultet. Antalet forskarexamina där gick på fem år, mellan läsåren 1970 76, ner från 461 till 163, dvs. till ca 35 96 efter fem år. Det är inte bara på det naturvetenskapliga området man upplever den här nedgången. Vid ett av våra universitet lär antalet forskarstuderande i nationalekonomikunna räknas på ena handens fingrar och några nya har inte kommit till det senaste året. Andra ämnen, som matematisk statistik, har snart inga doktorander alls. Redan när PUKAS-systemet infördes, föregångaren till den nuvarande linjebundna studieordningen, framförde vi från moderata samlingspartiet farhågor för att de udda ämnena skulle upphöra, att rekryteringen till dem mer eller mindre skulle självdö. Vi har blivit sannspådda. Följderna visar sig i att ämnen som tidigare var av grundläggande karaktär och som fortfarande har professurer starkt har minskat sin attraktionskraft på nya studerande liksom på forskarstuderande samtidigt som nya kurser av studieförbundskaraktär i allt högre grad läggs till våra universitet och högskolor. De har blivit ”snuttuniversitet” för att citera förutvarande rector magnificus vid Lunds universitet. Självklart, herr talman, skall jag inte stå här och redovisa alla beklämmande siffror som finns om nedgången av antalet forskarstuderande. Jag vill ändå kommentera statsrådet Wikströms tvekan om huruvida vi har för få doktorander eller inte. Den tvekan är säkert befogad, för jag tror inte att vi har för få doktorander. Vi kanske till och med har för många. Vi är nämligen alla medvetna om att många som under de senaste åren inte har fått arbete ute på arbetsmarknaden har påbörjat forskarutbildning och att det bland dem finns många som kanske inte ens planerar att avlägga examen. Många är inte heller närvarande. Vad som betyder något är antalet examinerade forskarstuderande, dvs. det antal studerande som avlägger doktorsexamen. En beräkning av antalet avlagda forskarexamina per tusen närvarande studerande i forskarutbildning ger ett enkelt mått på den numera ökade diskrepansen mellan antalet forskarstuderande och antalet avlagda examina. 1960 71 var siffran 114 —-istort sett densamma som tio år tidigare. Men 1975/76 examinerades endast 52 per tusen närvarande forskarstuderande. Och siffran, som jag själv har räknat ut, för läsåret 1976/77 är 57 per tusen närvarande studerande. Det är de här siffrorna som verkligen väcker farhågor. De skall ses mot bakgrund av den nya studieordningen från 1969, som i princip innebär att forskarstudier skulle avklaras på fyra år. I verkligheten har den standardsänkning vad gäller kravet på prestation som då infördes, och som riksdagen var medveten om, resulterat i längre studietid. Fortfarande verkar åtta till tio år vara en realistisk tid för avläggande av forskarexamen. Än märkvärdigare är att om endast 52-57 per år av de nu forskarstuderande skulle avlägga examina skulle det ta 18 år innan alla de som nu är forskarstuderande har avlagt doktorsexamen. Förut var tiden — om man gör motsvarande beräkning — ungefär 8-10 år. Jag vill fråga statsrådet Wikström: Vilken bedömning gör statsrådet när det gäller studerande som avlägger forskarexamen? Jag kan ha bidragit till missförståndet så till vida som jag talade om forskarrekrytering. När jag talar om ”forskarrekrytering” menar jag alltså sådana som planerar och avser att avlägga doktorsexamen. Jag behöver kanske inte här erinra om att vetenskaps-, vitterhetsoch ingenjörsvetenskapsakademierna i en gemensam rapport har velat rikta regeringens uppmärksamhet på vad det är som sker. Förutom allvaret bakom den minskade tillströmningen till forskarutbildning pekar man på den standardsänkning på bl.a. avhandlingarnas vetenskapliga kvalitet som blev följden av den reformerade studieordningen. Vi är också medvetna om att vissa universitet inte längre vill ha de svenska doktorsavhandlingarna som bytesmaterial. Det kan i sin tur bero på svårigheter att lagra vetenskapligt material. Statsrådet Wikström! Jag instämmer i Gunnar Biörcks yttrande. Jag har också all respekt för statsrådets verksamhet, inte minst när det gäller forskningen. Bara under de senaste månaderna har utbildningsministern i olika sammanhang, vid kontakter med Professorsföreningen, Universitetslärarförbundet, Arosmässan, IVA osv. talat om forskning och om de problem som utbildningsministern ser finns i dag. Men statsrådet har också i en intervju i Svenska Dagbladet givit tre olika skäl till den minskade rekryteringen till forskarutbildningen. Den intervjun var — det vågar jag kanske säga — mer informativ om statsrådets uppfattning än svaret här i dag. Jag har emellertid några kompletterande frågor att ställa. Statsrådet säger i intervjun att äldre har fått tillträde till universitetsstudier och att de äldre inte är lika motiverade till forskning. Helt säkert är det sant. Men bakgrunden till det vidgade tillträdet till universiteten var ju inte att de äldrestuderande till den grad som har skett skulle tränga ut de unga. Det skrämmande är att antalet studerande under 25 år har minskat så katastrofalt. Antalet studerande i den åldersgruppen har mer än halverats från toppnoteringen 1969 fram till mitten av 1970-talet. Det innebär alltså att underlaget för forskarutbildning kraftigt har decimerats, om statsrådets förmodan att äldre studerande är mindre benägna för forskarutbildning är riktig, och det tror jag att den är. Då uppkommer självklart frågan: Anser statsrådet med sin positiva inställning till nödvändigheten av en högkvalitativ forskning att man i så fall inom den närmare framtiden skall satsa på de yngre studerande vid universiteten? För det är de som i dag inte ställer upp, och det är de som alltså utgör ett av skälen till att rekryteringen till forskarutbildningen går ned och kommer att fortsätta att gå ned. I så fall kommer naturligtvis en sådan satsning bl.a. att få konsekvenser för gymnasieutredningens arbete. Som andra skäl anger statsrådet att det ekonomiskt inte längre är lönsamt att forska. Ja, förvisso gäller detta under den första studietiden, men det gäller också senare i förvärvslivet. Att så är fallet kan man komma fram till genom att studera SACO:s lönestatistik för år 1977. Genom att jämföra lönerna för olika femårsgrupper med och utan högre akademisk examen, företrädesvis i offentlig tjänst, kommer man fram till att skillnaden i medelvärde av inkomst ligger under 1 000 kr. per månad, dvs. netto någon eller några hundralappar, och mot bakgrund av den med all säkerhet betydligt större studieskulden är det ingen skillnad alls. Då tycker man att någonting måste göras också från regeringens sida, för det gäller ju i första hand de offentliga anställningarna. Det är så liten löneskillnad att regeringen skulle kunna se efter i vad mån arbetsmarknaden kan vinna på att anställa människor med högre grad av kunnande. Det har i olika sammanhang förts fram i pressen att t.ex. professorernas köpkraft gått ned med en tredjedel under den senaste tioårsperioden. Jag tror det var Osborne Bartley som sade: En professor arbetar alltså vart tredje år gratis. Den skattereform som antogs i förra veckan har inte bättrat på möjligheterna för de högre utbildade. Det går inte att bortse från att marginalskatteeffekterna haft en stor betydelse när det gäller insatser av välutbildad personal. Det är faktiskt i dag mera lönande för en professor att lägga om ett tak än att ta extratimmar som handledare för forskarstuderande eller att skriva ett kompendium. När statsminister Ullsten var i Lund sade han bl.a.: Man kan inte kommendera fram snillen hur som helst. Det är sant. Men tyvärr kan man genom olika åtgärder, inte minst ekonomiska, låta bli att ta till vara snillena, och det är dit vi är på väg. I intervjun i Svenska Dagbladet angav utbildningsministern som tredje skäl att många studerande inte anser sig hålla måttet för högre utbildning. Säkert är också detta sant. Att kvaliteten på utbildningen har sjunkit medför sannolikt bristande självförtroende när det gäller högre studier. Men det bottnar i bristande kvalitet i skolan. Kvaliteten grundläggs på lågstadiet, och erfarenheten att kunskap fordrar arbete grundläggs tidigt i skolan. I dag har vi på många håll systematiskt förkvävt handlingskraften och nyfikenhetslusten hos 10-12 åringar som är vetgiriga. Vi lägger helt enkelt redan i skolan ett lock på tillgången till forskare av önskad sort. En forskarstuderande sade för inte så länge sedan till mig: Ja, faktum är att vi betraktas som galna av våra kamrater, och det värsta är att jag tror att vi är det. De mest begåvade och de mest kreativa skaffar sig jobb och tjänar pengar. Vi går här och forskar och trivs med det, men egentligen är vi inte riktigt kloka. Den unge mannen sade naturligtvis detta skämtsamt. Av alla utredningar som handlar om forskning, utbildningsminister Wikström, har vi enligt vad jag kan komma ihåg egentligen utrett vad det är som gör att unga människor eller människor över huvud taget vill ägna sig åt vetenskaplig forskning. Hur skall man — för att ta ett mer närliggande problem —-Över huvud taget få ungdomarna intresserade för avancerade studier, när de börjar svika inte bara på 60-poängsnivån, som jag sade i min interpellation, utan också på 40-poängsnivån? Vilka lärare skall vi få i framtiden? Trots att tillströmningen till de filosofiska fakulteterna har ökat sedan 1973 med undantag för det naturvetenskapliga området, har antalet närvarande studerande liksom antalet poäng och examina sjunkit. På mindre än 10 år har det totala antalet avklarade studiekurser mer än halverats. På 40-poängsnivån har antalet gått ned från 26 000 till 8 400. Många vill se detta såsom en följd av naturvetarkrisen. Allt färre vill studera naturvetenskapliga ämnen, och enligt en internationell undersökning ligger svenska ungdomar i botten när det gäller att sätta tilltro till värdet av naturvetenskaplig kunskap. Men detta är bara en liten del av förklaringen. Förändringar av annat slag måste ske. Statsrådet Wikström säger i sista meningen i sitt svar: ”Jag utgår från att berörda utbildningsmyndigheter beaktar detta vid utformningen av studierna inom olika utbildningslinjer.” Liknande satser hördes ofta under den socialdemokratiska regeringens tid. De hade egentligen bara en enda innebörd: Om det är svårt att rekrytera ungdomar till det eller det området, sänk kraven så kommer ungdomarna. Är man illvillig och inte känner utbildningsministern så väl, kan man utgå från att denna mening — mot bakgrund av att statsrådet anser att utvecklingen är oroande — kan ha den innebörden att vi måste begära att berörda utbildningsmyndigheter utformar studierna så att man drar till sig flera elever, underförstått genom att sänka kraven på något sätt. Jag vill varna för ett sådant tänkesätt. Vi får inte i vårt land — med den nedgång i kvalitet som har skett inom praktiskt taget alla utbildningsområden —- tro att man genom att göra om och förenkla kurser kan få igenom flera studerande på kortare tid. Må vara att man kan det, men det totala resultatet blir inte bättre. Det gäller ju, herr talman, trots allt vår framtid. Sverige är ett litet land och vårenda möjlighet att vara ett välståndsland är att hålla uppe en full sysselsättning, att ha råd och förmåga att kunna erbjuda medborgarna en avancerad sjukvård och en god utbildning och att vi kan producera för en större marknad än vår egen. Eftersom våra råvarutillgångar inte är tillräckliga, måste vi kunna bibehålla vårt teknologiska försprång. Men också på andra områden — humanistiska och samhällsvetenskapliga — måste vi utbilda människor som kan ta ansvar för vidarebefordran av kunskap till kommande generationer. Det är dock i Sverige i dag inte populärt att tala om kunskaper och än mindre om kunskaper och arbete i kombination. Populära ord är fritid, trygghet, rättigheter — bra ord i sig. Men faktum är att alla de här honnörsorden till sist bygger på att människor vill arbeta och vill arbeta också för att lära sig något. Det är faktiskt förutsättningen för tryggheten, för rättvisan och jag vill nästan säga för demokratin i vårt land. Herr talman! Jag fick i dag ett papper som jag i och för sig hade velat visa på bildskärmen, men kammaren är så att säga inte välbesatt, och jag är övertygad om att utbildningsministern själv har sett det. Det är universitetsoch högskoleämbetets anslagsframställning för det kommande budgetåret. Där finns diagram som visar antalet forskarexamina och antalet närvarande i forskarutbildningen. Man har gjort de båda diagrammen vart och ett för sig, och det är nog ganska lyckligt. Det är trots allt inte värre än att man kan lägga dem tillsammans och se att där ena kurvan pekar uppåt pekar den andra på ett skrämmande sätt nedåt. Jag tackar än en gång utbildningsministern för svaret. Jag är medveten om att vi kommer att föra en längre och säkert mera välbesökt forskarutbildningsdebatt om några månader här i kammaren, men jag tycker att det har varit angeläget i alla fall att få utbildningsministerns synpunkter på det centrala problemet att få våra ungdomar att ägna sig åt forskning och vetenskap.

Herr talman! Vid dagens slut har det alltså dragit ihop sig till vad som väl närmast kan betecknas som en liten familjetillställning, för de närmast sörjande, så att säga. Jag har naturligtvis med största intresse lyssnat till vad Jan-Erik Wikström och nu senast Ingrid Sundberg här haft att säga om universitetsstudiernas förflackning och forskarrekryteringens kris. För den som i 35 års tid haft förmånen att få ägna sig åt forskning och i nära 30 år därjämte haft glädjen att få ta hand om yngre kamrater i några av vetenskapens verkstäder har dagens interpellationsdebatt först och främst inneburit en uppfordran till självrannsakan: Varför har inte jag kommit mig för att ställa de frågor som Ingrid Sundberg nu med sådant fog har ställt? Har man blivit hemmablind, eller har det missmod som vuxit fram hos så många av oss, som arbetar vid universiteten, under den så kallade högskolereformens obevekliga garrottering av vetenskapens livsnerv — upptäckarglädjen — förlamat vår handlingskraft och hållit en del av oss kvar där beslutsfattarna har ställt oss — ”off Svaret på den frågan får väl andra ge. En förmildrande omständighet har jag att andraga: Inom de medicinska fakulteterna, inom den kliniska medicinen och inom den medicinska klinik där jag ännu har förmånen att få arbeta räknar vi varken 60 eller 120 poäng utan genomför en lång och livsavgörande utbildning, och där erbjuder sig oavbrutet frågor som väntar på nya och bättre svar. Där lider vi varken brist på meningsfulla forskningsuppgifter eller, dess bättre, än så länge, på ungdomar, som är villiga att förena sig med den armé runt hela vår jord som arbetar för att komma några steg närmare sanningen om människans biologiska villkor och om hälsans betingelser och som är beredda att delta i försvaret mot allt det som hotar folkens hälsa och liv. När det nu finns åtminstone en fakultet, som i detta reträtternas årtionde ännu står bi och inte har sviktat, så kanske den kan tas till utgångspunkt för några betraktelser kring dagens tema. Under de år jag har konfronterats med forskning, som haft sitt hemvist inom vissa andra fakulteter, och med ”forskningspolitik” —en företeelse som emellanåt förefallit att sakna önskvärd förankring i den egna erfarenheten — har jag inte kunnat underlåta att märka vilken inflation begreppet ”forskning” utsatts för. Jag tror det är viktigt att vi gör klart för oss att det finns olika nivåer inom sökandet efter kunskap. I botten finns vad man med ett något anspråkslösare namn kan kalla ”studier” , mer eller mindre orienterande, mer eller mindre improviserade, mer eller mindre fullständiga, men inte originella utan kunskapsöversikter och kartläggningsarbeten. En något högre nivå kan vara avgränsade, målinriktade undersökningar med praktiska syften, som ibland — litet vilseledande — kallats ”research”, i inskränkt bemärkelse. Dess metodik kan ha hämtats ur den vetenskapliga rutinens arsenaler, men det blir för den skull inte vetenskap i ordets egentliga bemärkelse.

I bästa fall varar denna lidelse livet igenom och kommer att känneteckna också andra arbetsuppgifter som en forskare ger sig i kast med. När en betygsnämnd granskar en doktorsavhandling — och sådant sker fortfarande, även om röster höjts för att ta bort även denna kvalitetsprövning —ställer man vanligen två frågor —den ena: ” Är det nytt?” och den andra: ” Är det rätt?” Det är genom forskningsresultat, som är nya och som visar sig vara riktiga, som våra möjligheter att förstå världen och människorna vidgas. Ur riksdagens synvinkel kan forskningen måhända mest te sig som utgifter för instrument, apparatur och biträdespersonal. Sådant behövs naturligtvis, i växlande grad inom olika ämnesområden.

Nyttan av vetenskap är inte bara den att vi tror oss förstå oss själva och vår omvärld litet bättre, utan att vi — om vi verkligen vill det — lär oss att analysera konsekvenser. Detta är utomordentligt viktigt i medicinen. Det borde vara lika viktigt i politiken — både för dem som tror på krafternas fria spel och för dem som vill försöka binda och styra dem — kanske särskilt för de senare. Vi har här i landet — och vi är förmodligen inte ensamma om det —-en sagolik förmåga att förverkliga våra s.k. reformer i fel fas av utvecklingens sinuskurva. Vi kan gå tillbaka till efterkrigspolitikernas varning för fredsoptimism, till det tidiga 1970-talets ekonomiska politik och vi kan nu beskåda effekten av den svenska kulturrevolutionen, som instrumenterades av vår inhemska motsvarighet till ”de fyras gäng” — U 68. Man försökte bl.a. bygga bort forskaröverskottet — och man har, vid Gud, lyckats med detta vid en tid, då problemet i själva verket är det motsatta, som framgått av vad vi nyss hört. Sedan ungefär ett år tillbaka är politiker ur olika partier därför i färd med att ta ut en ny kompassriktning för att återställa ordningen. Både utbildningsministern och hans statssekreterare har vädjat till avnämarna ute i samhället att sätta ett högre pris på dem som tagit doktorsexamen, för att på så sätt stimulera flera att gå in under forskningens ok. Men är detta särskilt sannolikt i ett samhälle där den tredje — och starkaste — statsmakten, massmedia, sedan länge levt i en hatkärlek till vetenskapen, och där jämlikhetsdogmen gjort begåvningen misstänkt och fliten osolidarisk? Vi har nu fått en schemalagd och formaliserad ”forskarutbildning”. På något sätt förefaller det mig orimligt anspråksfullt att i förväg bestämma sig för att bli ”forskare”. Forskare är något som man möjligen kan påstå sig vara när man har visat vad man duger till, men ofta skyggar även de mest framgångsrika för att ta det ordet i sin mun. Under årens lopp har jag till någon del medverkat till att bortemot ett femtiotal doktorsavhandlingar kommit till. I en fjärdedel av fallen, kanske, har vederbörande från början varit inriktad mot ett avhandlingsmål.

Vad har den nya forskarutbildningen lett till — förutom till färre forskare? I min egen fakultet har den lett till magrare och torftigare avhandlingar, och där har reformarbetet alltså uppnått sitt mål. Det internationella värde som en svensk doktorsavhandling tidigare hade har sjunkit. Som en följd härav har den verkliga kvalitetsprövningen nu måst läggas, icke vid doktorsexamen, utan vid beviljandet av docentur. Men genom deprecieringen av doktorsexamens värde har man naturligtvis, bl.a., gjort det svårare att marknadsföra den i samhället. Och docenterna skall ju i första hand även fortsättningsvis tillhöra vetenskapssamhället. Nej, herr talman, så alldeles enkelt blir det nog inte att reparera de skador som det svenska högre utbildningsväsendet under 1970-talet drabbats av. För 20 år sedan var jag på den andra världskongressen för medicinsk undervisning i Chicago. Där lärde jag mig en hel del, och framför allt en sak, nämligen att A och O i all medicinsk — och förmodligen även i all annan — utbildning är att ”provide a useful environment for learning”: att försöka skapa ett psykologiskt, och materiellt, klimat — varvid det psykologiska är viktigare än det materiella! — så att studenterna upplever det som meningsfullt och roligt att lära sig och vet att de därigenom kan vad de behöver . Att skapa detta är lärarnas och institutionernas uppgift. Sedan går resten av sig själv. Bra institutioner drar till sig bra studenter.

I varje fall är något av detta den filosofi som mina arbetskamrater tycks omfatta. Och precis som när det gäller vanliga studenter, fast starkare, så är det i tävlan med de jämnåriga kamraterna — inom och utom landet — som kvalitetskravet finner sin nivå. Ty en forskares ”belöning” är först och främst en inre glädje: att veta med sig att ha gjort ett hederligt jobb, att han själv har grävt sig fram till kunskapens källådror, inte bara blivit serverad av andra, men också en yttre: att bli erkänd, i lyckligaste fall att genom vetenskapen bli världsmedborgare. Hur skall man då skapa en gynnsam forskningsmiljö? Såvitt jag förstår är det ett problem på minst tre nivåer: samhällets, universitetets och studentens egen. Samhällets — det är den offentliga debattens miljö, de beslutsfattande instansernas visdom eller brist på sådan och det svenska organisationsväsendets förfärande snårighet. Låt mig i detta sammanhang ge Hans Gustafsson, som jag hade hoppats se här i kväll, en eloge för en hel del illusionsfria och förnuftiga synpunkter i en paneldebatt nyligen och vädja till honom —-om han nu läser det här i protokollet — att försöka befria forskningen från MBL förhandlingar, som nu lär skola införas där. Vi har nog med grus i maskineriet ändå. Universiteten — praeterea censeo: Fakulteterna måste återställas! Och den skadliga separationen av grundutbildning och forskning, som i sig innebär en utmaning mot högskolelagens portalparagrafer, måste upphävas. Om inte professorerna, som rimligtvis har störst bredd i vetandet och de längsta perspektiven, möter studenterna redan i grundutbildningen och ger dem del av sin entusiasm för ämnet, hur skall man då kunna vänta sig att studenterna skall få lust att sträva vidare mot 40, 60 eller flera poäng? Jag inser att det har varit ett kvantitativt problem i vissa ämnen, men nu måste väl professorerna, om forskarämnena tryter, ge sig ut bland sina elever och handplocka nya förmågor. En professor får inte vara en torrboll, han måste vara en gängledare. Studenten, slutligen, är huvudpersonen. Ja, vi vet, många av dem är äldre, men ålder är i och för sig inget hinder för att forska, det är de sociala och ekonomiska förpliktelserna i vissa åldrar, som utgör begränsningen — förpliktelserna och anspråken, från andra. Nu när budgetministerns petitadirektiv talar om en serie av 2-procentiga anslagsprutningar framöver, kan vi kanske erinra oss Sten Selanders bondestudent: Du ser hans maskinknutna slips och hans vända och trådslitna rock. Är det allt vad du ser? Du känner ej honom. Hans namn är kanhända Linnaeus eller Tegnér. Nu vill jag naturligtvis inte göra budgetministern den tjänsten — och utbildningsministern den otjänsten — att verka som om det materiella saknar betydelse i vetenskapens värld. Så är det naturligtvis inte. En av orsakerna till att det fortfarande skrivs så många kliniska avhandlingar i vårt land är förmodligen att forskningsarbetet kan bedrivas parallellt med, eller omväxlande med, avlönad läkarverksamhet, vad man skulle kunna beteckna som en integrerad form av ”varvad utbildning”. Man skulle kanske önska något liknande på andra håll — att forskande nationalekonomer hade deltidsanställ . ning på banker, forskande jurister på domsagor eller i administrativa verk etc. sålunda återupplivande Horatius” och Olof von Dalins ord om ”utile dulci” — att kombinera det nyttiga med det nöjsamma. Herr talman! I den allmänpolitiska debatten i oktober tillät jag mig att ge utbildningsministern några råd om forskningsplanering i allmänhet och i medicinen i synnerhet. Jag skall inte begära några synliga resultat ännu. Det lär ju komma en eller annan proposition till våren, och vi får väl vänta och se, då. Men jag har under väntetiden läst ett vackert och anslående tal, som Jan Erik Wikström höll inför UNESCO i Belgrad i september. Jag kom då att tänka på vad man så ofta finner i UNESCO:s fantastiska tidskrift Courrier: alla dessa små svarta barn, som med tindrande ögon skriver på sina griffeltavlor ute i byarna, och som ser ut som om de aldrig skulle drömma om att klämma ens en burk folköl, långt mindre rycka handväskan från gamla damer, och då kanske man undrar om vi inte är på fel väg genom att tillhandahålla utbildning i vårt land som en rättighet utan motsvarande skyldigheter. När den obligatoriska folkskolan infördes i Sverige år 1842 innebar detta ett märkligt framsteg. Men i dag är det inte utan att man frågar sig, om inte ordningen i skolan skulle vara en annan, och lusten att lära, om skolan vore frivillig och det av föräldrarna betraktades som en förmån att barnen fick gå i skolan —- en förmån som det gällde att leva upp till, här lika väl som i Afrika. Den dag det åter betraktades som en förmån att få ägna åtminstone några år av sitt liv till fördjupade studier och i bästa fall forskning, den dagen skulle vi inte behöva ha sådana här debatter, och den dagen kanske Sverige på nytt skulle bli en ledande kulturnation,som inte bara måste leva på minnen från fornstora dar, och Alfred Nobels testamente. Det räcker inte med att Sverige ”är och förblir vad det var”. Jag har, som jag redan förut nämnde, stor respekt för utbildningsministerns politiska skicklighet. Men trots sin bakgrund kan han nog inte ensam göra underverk. Jag tror det skulle vara välgörande med en samling över partigränserna i denna mycket allvarliga fråga, utan ideologiska skygglappar men väl på basen av en realistisk konsekvensanalys. Och jag tror det är viktigt att staten, dvs. ytterst riksdagen, besinnar sitt ansvar. Om universitetsforskningen stagnerar, så tillväxer i stället en sekundär forskning utanför universiteten, i företag, industrier och allsköns statliga organ utan forskningstradition, utan kvalitetsprövning, utan insyn av forskarsamhället och ännu mindre av samhällets representanter. Regering och riksdag måste känna sitt ansvar för — och försvara — den vetenskapliga forskningen, och inte sälja ut den till andra huvudmän för att minska budgetunderskottet. Jag skulle också önska ett betydligt fastare grepp om den kliniska forskningens villkor. Forskare inom medicinen måste kunna känna att staten är deras företrädare och beskyddare och att den inte överger dem därför att det är enklare och billigare att slippa undan ansvaret. Det finns gränser för decentraliseringen: besluten måste till sist ligga där ansvaret är förankrat. Och när det gäller forskningen är ansvaret statens, inte kommunernas. Ytterst är det alltså riksdagens.

Herr talman! Ingrid Sundberg sade att mitt svar var vagt. Det kan jag kanske inte hålla med om, men jag kan i varje fall medge att det var kort. Vad beror nu det på? Under det senaste halvåret har jag ägnat så stora ansträngningar som jag har kunnat åt att systematiskt förbereda den opinionsmässiga omsvängning som jag bedömt som alldeles nödvändig för att vi skall kunna få en kraftigare satsning på forskning. Jag har, som Ingrid Sundberg noterade, hållit ett stort antal föredrag och anföranden om forskning, forskningspolitik, forskarrekrytering och forskarutbildning. Jag har givit ett stort antal intervjuer, bl.a. den av Ingrid Sundberg citerade i Svenska Dagbladet. Jag har haft särskilda hörningar med grupper av universitetslärare och överläggningar med bl.a. forskningsberedningen. Jag har slitit med anslagstilldelningen till forskning, och den kommer att redovisas i budgetpropositionen i januari. Vi arbetar som bäst i departementet med forskningspropositionen, som kommer att läggas fram i februari månad. När jag fick Ingrid Sundbergs interpellation tvekade jag mellan det korta och det långa svaret. Det långa svaret — för att nu först peka på budgetpro positionen — omfattar ett par hundra sidor som berör just dessa frågor. Det svaret skulle också kunna rymma forskningspropositionen, som kommer att omfatta ytterligare några hundra sidor. Jag tyckte självfallet att det var naturligt att i dag välja den korta varianten, eftersom jag inom en månad skall redovisa ett utomordentligt omfattande dokument som gäller anslagstilldelning och månaden därpå ett lika omfattande dokument som tar upp principerna för forskning och forskningspolitik. Jag utgick alltså från att det som Ingrid Sundberg syftade till var att få göra ytterligare ett inlägg som verkar i samma riktning som mina artiklar och intervjuer. Det tyckte jag också att Ingrid Sundberg och senare Gunnar Biörck i Värmdö gjorde med den äran, och jag ser ingen anledning att polemisera mot dessa, som jag tycker, grundläggande synpunkter. Bara några korrigeringar. Det är självfallet inte så att jag har syftat på sänkta krav, som Ingrid Sundberg tycktes antyda, i mitt svar utan vad jag avsåg i detta sammanhang var att de som förestår universitetsutbildningen har ett ansvar för att stimulera studenterna till fördjupade studier. Det tror jag är en mycket viktig uppgift. Det kan ske t.ex. genom att det på fler allmänna utbildningslinjer blir obligatoriskt med både 40 och 60-poängsutbildning. Det förekommer i dag såvitt jag vet bara på samhällsvetarlinjen inom filosofisk fakultet. Det finns självfallet många andra sätt, och Gunnar Biörck antydde en del av dem, bl.a. det ansvar som forskarhandledarna, särskilt professorerna, har för att stimulera begåvade studenter. Det är ett faktum att vi kanske i dag inte får dem som vi helst skulle se i forskarutbildningen. Det är lockande att gå direkt ut på arbetsmarknaden. De ekonomiska stimulanserna för den som är i forskarutbildning är inte särskilt stora, och de har ofta större svårigheter att få arbete. Rent generellt kan man väl dessutom säga att vi kanske bättre än man lyckats med i något annat land har breddat och vidgat tillträdet till universitetsutbildning men att vi inte tillnärmelsevis på motsvarande sätt löst frågan om hur vi skall stimulera till fördjupade studier och till satsning på forskarutbildning. Den andra punkt där jag vill göra en korrigering är den som gäller utbytet av vetenskapliga avhandlingar. Det har cirkulerat uppgifter om detta. Jag har vid kontakter med de vetenskapliga biblioteken fått höra att skälet till att en del amerikanska universitet numera inte byter avhandlingar med andra är att de inte har råd. De universitet och universitetsbibliotek som man skulle vilja byta med är så många att man inte har möjlighet att klara detta. Ibland kan det naturligtvis också vara så att avhandlingar är skrivna på svenska och svåra att utnyttja, men i den mån de är skrivna på något världsspråk är nog skälet till att man inte vill byta helt enkelt det att vetenskapliga avhandlingar publiceras på alltför många universitet och universitetsbibliotek. Jag tyckte att både Ingrid Sundberg och Gunnar Biörck i sina anföranden framförde många värdefulla synpunkter. Jag skall läsa protokollet mycket noga för att se om det är något som jag förbisett i budgeteller forskningspropositionerna. Jag var särskilt tacksam för det Gunnar Biörck sade om vad den kreativa miljön kan betyda för forskningen. Jag tror att han här pekar på en utomordentligt viktig sak. Det är klart att det bristande samband mellan forskning och utbildning som vi nu har haft i högskolan en tid inte är särskilt lyckligt. Det är väl en av de punkter där vi behöver få en ändring till stånd. Gunnar Biörck efterlyste också en bred samling över partigränserna kring de här frågorna. Jag tror att en sådan börjar växa fram. Det finns många politiker som tidigare gett uttryck för helt andra tankegångar, men som har ändrat sig i de yttersta av dessa dagar. Glädjen blir stor i himlen över varje syndare som gör bättring. Och jag utgår från att de propositioner jag lägger fram som vanligt kommer att få en bred anslutning här i riksdagen.

I slutet av förra veckan meddelades att kammarens sista sammanträde i år såvitt då kunde bedömas skulle hållas onsdagen den 20 december och borde kunna avslutas senast kl. 13.00. Den talarlista som i dag utdelats till kammarens ledamöter upptar en sammanlagd taletid av 17 timmar och 11 minuter. Med tillägg av erforderlig tid för repliker, tillkommande talares anföranden och voteringar kan den totala sammanträdestiden beräknas till 22 å 24 timmar. Det torde därför bli ofrånkomligt att anordna kvällsplena såväl i dag som i morgon.

Herr talman! Vi är nu inne i denna sessions sista timmar, och naturligtvis, höll jag på att säga, diskuterar vi varvspolitiken i anledning av en proposition. Det gjorde vi också på vårsessionens sista dag i år, liksom våren 1977. Vad vi nu behandlar är den fjärde propositionen om riktlinjerna för den svenska varvspolitiken på drygt två år. Och vi vet alla att vi kommer att få ytterligare en varvsproposition i vår, den femte, som kommer att behandla Kockums uppgående i Svenska Varv AB. Vi vet att vi därtill torde få en varvsproposition hösten 1979 eller våren 1980, den sjätte i ordningen, vilket nu tycks oundvikligt. Det är således inte propositioner och förslag som har fattats de svenska varven, men däremot har det saknats klara handlingslinjer och långsiktig planering. Knappt har varvsledningarna hunnit sätta sig in i ett riksdagsbeslut om deras arbete så har regeringen varit framme och ryckt undan förutsättningarna för ett planerat arbete, gett nya riktlinjer och ändrat arbetets inriktning. Det är väl då inte att undra på att vår varvspolitik ibland i kritikernas ögon har tett sig motsägelsefull, som ett slags ”valse macabre” utförd till regeringens och riksdagens föga taktfasta musik. Genom tidigare beslut av riksdagen har de svenska varven skurit ner antalet anställda med ca 30 96. Den proposition vi i dag behandlar föreslår en ytterligare neddragning med ca 20 96 av antalet återstående anställda. I och med detta beslut kommer vi således att i princip ha halverat vår varvskapacitet. Denna neddragning skall vara slutförd under år 1980. Vi socialdemokrater har i vår partimotion anslutit oss till denna princip — även om den svenska varvsindustrin redan dragit ned sin kapacitet väsentligt, torde det mot bakgrund av världsmarknadsläget vara realistiskt att ytterligare minska kapaciteten. Jag vill dock framhålla att vi därmed inte ställer upp på alla de svartmålningar av våra utsikter på varvsmarknaden framöver som vissa självutnämnda experter så flitigt levererar. Lustigt nog är dessa expenter i flera fall desamma som för några år sedan inte fann ord nog starka för att påyrka en snabb ytterligare utbyggnad av de svenska varven. De svenska varven är i stort rationella, väl utrustade och effektiva. Vi är övertygade om att svensk varvsindustri har en framtid i ett förändrat konjunkturläge. Man bör därför inte nu i panik rasera de värdefulla industriella och tekniska tillgångar som varven ändå utgör. Man bör heller inte bortse från den betydelse som varven har för sysselsättningen inom andra industrigrenar, såsom t.ex. stålverken. Varven bör i ökande utsträckning söka få fram andra produkter och tillverkningsobjekt än fartyg. En sådan omorientering är också på gång, bl.a. inom Svenska Varv. Men denna produktutveckling behöver stöd från samhället för att det verkligen skall bli riktiga och lönsamma produkter som tas upp i en ny tillverkning. Varven behöver också tid för denna omorientering, om resultatet skall bli lyckat. Man bör bl.a. vara medveten om att det inte endast gäller att starta tillverkning av nya produkter. Det gäller också att få ut dessa produkter på marknaden, skaffa kunder och få beställningar. Otåligheten när det gäller varvens satsning på s.k. alternativ produktion kan därför vara farlig, om den leder till oöverlagda satsningar på produkter som sedan visar sig vara olönsamma eller olämpliga. Det finns också anledning att varna för en övertro på att alla mer eller mindre fantasifulla uppslag till alternativa produkter vid varven som förs fram kan förverkligas. Förslagsställarna är ofta begåvade med mer fantasi och reklamförmåga än med teknisk och ekonomisk kompetens. Varven är utrustade för att arbeta med tunga produkter. Det är därför endast produkter inom tung verkstadsindustri, eller andra produkter som tekniskt ligger varvsprodukterna nära, som kan anses vara lämpliga för varven. Skulle man leda in varven på produktion av helt andra saker, produkter som är främmande för varven, skulle detta leda till svåra misstag. Dels skulle varven uppträda som konkurrenter till mindre industrier som har bättre förutsättningar för sådan produktion i det långa loppet, dels skulle varvens förutsättningar för konkurrens vara dåliga, eftersom varvens konkurrensfördelar ligger just inom den tunga industrisektorn. Centerpartiet och moderata samlingspartiet har inte velat följa utskottsmajoriteten i denna uppläggning. Där tycks man vara fången i något slags nedläggningsfilosofi som det enda saliggörande. Man tycks godta alla pessimisters tal om att varven i stort sett har spelat ut sin roll och att de i stor utsträckning snarast bör avvecklas. Mera optimistiska bedömare som ser möjligheten till en framtida uppgång eller stabilisering för varven, karakteriserar man som orealistiska. I detta sammanhang tycker jag det finns särskild anledning att närmare kommentera centerns ståndpunkt — eller rättare sagt ståndpunkter, för de är många —i varvsfrågan. Förre industriministern Nils Åsling har signerat två av de tidigare varvspropositionerna, och han var tidigare i höst klar med utformningen av en tredje varvsproposition — låt oss kalla den ”Åslings ofullbordade” — då trepartiregeringen kapsejsade. Här var Nils Åsling beredd att föreslå att varvskapaciteten skulle dras ned med ytterligare 30 926 under den kommande treårsperioden, och han föreslog också en lång rad andra preciserade åtgärder. Men drygt en månad senare lägger centern fram en varvsmotion enligt vilken man i princip inte vill vidta några åtgärder nu. I stället skall en varvskommission tillsättas med uppdrag att utreda och analysera de svenska storvarvens situation, och sedan skall man föreslå utformningen av en svensk varvspolitik. Vad är nu detta för trams? Knappast något inom industrioch näringspolitiken är så utrett och genomtröskat som storvarven. För någon månad sedan var Nils Åsling beredd att lägga fram ett detaljerat förslag, men nu skall plötsligt ställningstagandet skjutas upp ytterligare ett år. Vad är det som motiverar detta? Är det måhända en allmän misstro mot den folkpartistiska regeringens förmåga och vilja att fullfölja de riktlinjer riksdagen kommer att besluta om? Om det är så har jag ingen anledning att söka analysera centerns tankebanor. Centerpartisterna känner ju så mycket bättre än jag sina gamla regeringsbröder, som de delade ljuvt och lett med till endast för ett par månader sedan. Men det sätt centern här har valt att agera på ter sig dubiöst mot bakgrund av tidigare ståndpunktstaganden. Det svarar inte alls mot Nils Åslings kunnighet och intelligens. Under 1400-talets släktoch kungafejder inom den svenska adeln utvecklade många av de inblandade en rent fenomenal förmåga att anpassa sig till ödets växlingar. En hävdatecknare berättar om Ture Jönsson Tre Rosor att han ”så ofta vänt kappan efter vinden, att den var jämmerligt utsliten på båda sidor”. Jag vet inte vad framtida hävdatecknare kan komma att säga om vår tid, men nog tycks mig Nils Åslings varvskappa vid det här laget vara tämligen illa medfaren såväl på insom på utsidan. Men svensk varvsindustri består inte endast av verkstadsanläggningar och utrustning. Varvsnäringens främsta tillgång är skickliga, välutbildade och produktiva anställda. Vid varven finns i dag ca 25 000 personer direkt anställda. Till detta kan läggas nästan lika många anställda hos underleverantörer och vid stålverk, som är beroende av varvens verksamhet. I de borgerliga motionerna, och särskilt i den allmänna politiska förkunnelsen, talas det mycket om att dessa anställda snarast måste sägas upp och föras över till alternativa sysselsättningar, men ingen talar om var dessa alternativa arbeten finns. En friställning innebär i de allra flesta fall bara att de anställda placeras in i den redan förut långa arbetslöshetskön. Det talas ibland om att man måste visa mod och handlingskraft nog att lägga ned svaga företag snabbt för att ge arbetskraft till expansiva företag, men några sådana av betydelse finns ju inte. Detta om modet och handlingskraften framförs ofta som kritik mot socialdemokratin som tydligen anses vara dålig i dessa avseenden. Tillåt mig fråga: Vilket speciellt mod och vilken storstilad handlingskraft krävs det för att kasta ut tusentals anställda i arbetslöshet och otrygghet? Enligt mitt sätt att se krävs det varken mod eller handlingskraft, utan endast hänsynslöshet och okänslighet inför andras bekymmer. Att det i diskussionen sägs att de övertaliga anställda måste sägas upp och placeras utanför företaget för att de ej skall gå kvar och undvika att ta andra arbeten som de erbjuds av andra företag, finner jag vara en allvarlig förolämpning mot en grupp människor, som inte begär något annat än att få fylla en meningsfull arbetsuppgift i samhället. Vi socialdemokrater har i en partimotion krävt att ingen anställd skall sägas upp nu, utan att de övertaliga på i stort sett samma sätt som riksdagen beslutade när det gällde Svenskt Stål AB skall ges en anställningsgaranti t.o.m. 1980. De arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av omskolning, utbildning m.m. som måste till anser vi kan vidtas inom företaget, utan att de anställda lämnar företaget och ställer sig i arbetslöshetskön. Detta får naturligtvis inte innebära att dessa anställda underlåter att ta erbjudet likvärdigt arbete, som under tiden kan komma att erbjudas vid andra företag. Jag vill gärna betyga att något sådant heller aldrig antytts från de anställdas organisationer, än mindre föreslagits. Jag noterar som glädjande att folkpartiet, med avstyrkande av propositionen på denna punkt, ställt sig bakom vårt förslag om en anställningsgaranti. Detta innebär, att riksdagen är beredd medverka till att nödvändiga omställningar och personalminskningar vid varven kan ske under socialt acceptabla former. När det gäller de mindre och medelstora varven föreslår regeringen en generell neddragning med 30 4 av kapaciteten. Detta förutsätts bl.a. ske genom nedläggning av något eller några av varven. Den hittillsvarande varvspolitiken har i huvudsak varit inriktad mot storvarven, och någon ordentlig utredning av de mindre varvens situation och förutsättningar har inte gjorts. Underlaget för regeringens ställningstagande är därför på denna punkt ytterligt bristfälligt och kortsiktigt, som framhålls i den socialdemokratiska partimotionen men också i moderaternas och centerns motioner. Utskottet har här kunnat enhälligt avstyrka propositionen och ställa sig bakom det socialdemokratiska kravet på en särskild kommission för att utreda och framlägga förslag om de mindre och medelstora varvens situation och framtida möjligheter. Under den tid denna kommission arbetar med att klarlägga de mindre och medelstora varvens situation och möjligheter bör inga neddragningar eller nedläggningar ske. Det kanske finns anledning påpeka att detta beslut också gäller Finnboda Varv. Jag noterar den totala enigheten på denna punkt med tillfredsställelse. Utskottsförslaget omfattar många fler punkter än jag här har berört, men andra talare från vårt håll kommer att ta upp dessa. Jag vill, herr talman, med det anförda yrka bifall till reservationerna 6, 7, 9, 14, 15 och 17 och i övrigt bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Varvsindustrin är, som Ingvar Svanberg påpekat, sedan många år ett dominerande inslag i näringspolitiken, framför allt om man ser den mot bakgrund av behovet av statliga kapitaltillskott och garantiåtaganden. Varven aktualiserar en rad svåra praktiska och arbetsmarknadspolitiska problem men också några principiella. Är det rimligt att ett land som Sverige binder upp huvuddelen av de resurser man kan avstå för den industriella utvecklingen till en bransch? Det är dessutom en bransch där vår konkurrensförmåga sett i det längre perspektivet kommer att vara begränsad och där marknadsförutsättningarna internationellt sett under överskådlig tid kommer att vara ytterst pressade. Detta gäller inte bara s.k. standardtonnage utan också de specialfartyg som nu aktualiseras. Över hela världen diskuterar varven i dag tillverkning av specialtonnage. Alla skäl talar följaktligen för en målmedveten begränsning av statens engagemang i storvarven. Sett från allmän näringspolitisk synpunkt är det också den sektor av vår industri som inte bara har den i särklass sämsta lönsamheten utan också den där en relativt snabb kursomläggning inte bara är nödvändig av ekonomiska skäl utan även möjlig med hänsyn till arbetsmarknaden. Kapaciteten vid storvarven, som nu uppgår till över 12 miljoner årsarbetstimmar, borde enligt vår uppfattning halveras. Sannolikt ligger det tillgängliga produktionsutrymmet för de svenska varven närmare 4 miljoner än 6 miljoner årsarbetstimmar. Hur har vi då hamnat i denna — som jag vill kalla den — extrema situation, vilken binder upp så mycket av resurser som skulle komma till bättre användning i den industriella utvecklingen? Ja, det är naturligtvis en lång historia, och erfarenheterna borde vara nyttiga i det fortsatta näringspolitiska handlandet. Den starka internationaliseringen av vår handel och våra gamla traditioner inom varvsindustrin bidrog naturligtvis till satsningen på varvsindustrin under 1970-talets första år. Men samtidigt hade tillkommit ett statligt engagemang, där sysselsättningsaspekter och andra övergripande synpunkter komatt tillmätas en växande roll. Uppenbart är att i det sammanhanget har de marknadsmässiga och kommersiella förutsättningarna inte tillmätts tillräcklig betydelse. Det saknades med andra ord en övergripande och långsiktig filosofi i statsmakternas handlande i näringspolitiken under 1970-talets första år. Det rimliga hade naturligtvis varit att statsmakterna i stället för att stödja varven i så stor utsträckning satsat mera på att utveckla mångfalden och bredden i näringslivet och därmed också sprida riskerna. Det är olyckligt om statliga engagemang i näringspolitiken — och sådana engagemang är och blir också i framtiden nödvändiga — blir så dominerande inom en sektor att omsorgen om utveckling av näringslivet i övrigt får vika för den överdimensionerade sektorns anspråk. Inom den förra regeringen hade vi kommit till klarhet om att den mest angelägna näringspolitiska åtgärd vi stod inför var en halvering av kapaci teten i våra storvarv. I juni månad träffade de tre partierna en uppgörelse om den framtida varvspolitiken, som alltså innebar en satsning på Uddevalla och Kockums som de framtida nybyggnadsvarven och en konvertering av Arendal och Öresundsvarvet till tunga verkstadsindustrier och parallellt därmed en massiv satsning på alternativ produktion och industriutveckling på varvsorterna. En proposition med dessa riktlinjer låg praktiskt taget klar när trepartiregeringen upplöstes. Tunga och svåra beslut av den här karaktären, som är nödvändiga för den industriella utvecklingen, bör ha en bred förankring. Jag beklagar därför uppriktigt att folkpartiregeringen som en av sina första ämbetsåtgärder ansåg sig tvungen modifiera varvspropositionen på den centrala punkten, dvs. när det gällde viljeinriktningen i strukturfrågan. På det sättet har man skjutit hela frågan om den framtida varvsstrukturen på framtiden. Behandlingen av frågan i näringsutskottet har ytterligare understrukit denna beklagliga handlingsförlamning i det här avseendet. Detta skapar problem för framtiden. För det första får vi en för stor varvsindustri som kommer att sluka en stor del av de resurser vi skulle behöva satsa på offensiva delar av näringspolitiken i framtiden. För det andra kommer vi internationellt inte längre att framstå som den nation som går i täten när det gäller att anpassa varvskapaciteten till det kommersiellt möjliga. För det tredje skapar man genom att skjuta beslutet på framtiden också osäkerhet vid varven. Den klara satsning på Uddevalla och Kockums som nybyggnadsvarv, som den förra regeringen planerade, hade varit en klar fördel när svensk varvsindustri går ut internationellt för att konkurrera om beställningar. För det fjärde har de mindre varven i regeringens proposition blivit föremål för en onödigt hård behandling, om man ser det i förhållande till behandlingen av de stora varven, eftersom man kräver en större bantning av verksamheten hos de mindre varven än hos de stora. Men det viktiga i det sammanhanget är framför allt att den mindre bantningen av de stora varven leder till ökad konkurrens också om de beställningar som naturligt hör hemma i småvarven. Till sist kan också den frågan ställas om hanteringen av varvsfrågan blir vägledande för näringspolitiken i stort. Det är ännu så länge en öppen fråga, men det vore olyckligt om denna handlingsförlamning också skulle sprida sig till andra sektorer i näringslivet. Industriministerns motiv för att begränsa nedskärningarna av varvskäpaciteten och undvika att ta ställning till strukturbesluten är dels att framtidsbedömningarna är osäkra, dels hänsynen till varvens betydelse på de lokala arbetsmarknaderna. Båda dessa skäl måste dess värre underkännas. Även om vi nu noterar en viss tillfällig förbättring på tankermarknaden och en viss omsättning när det gäller tonnage över huvud taget kan detta inte tillåtas påverka den långsiktiga inriktningen av varvspolitiken. Avgörande är naturligtvis här den långsiktiga marknadsbedömningen tillsammans med ställningstagandet till hur stor andel av vår industriproduktion som skall ske Nr 59 vid varven. Svaret är enligt min uppfattning entydigt. En reducering av Tisdagen den kapaciteten måste ske oavsett den aktuella marknadsutvecklingen. När det 19 december 1978 gäller hänsynen till de lokala arbetsmarknaderna är det skäl som alltid kan åberopas. Vi möter det ständigt här i kammaren, som industriministern påpekade vid gårdagens frågestund. Vi befinner oss dock i en konjunkturuppgång. Dessutom skulle ett strukturbeslut av det slag som den gamla trepartiregeringen förordade beröra orter med en väl utvecklad arbetsmarknad och med goda förutsättningar att kompensera sysselsättningsbortfallet inom varven med expansion inom andra industrigrenar i regionerna. Om det är några orter som skulle kunna klara en kursomläggning av det här slaget, så är det varvsorterna. Inom centerpartiet har vi valt att i stället i vår motion förespråka att det väsentliga i trepartiuppgörelsen skulle behållas, dvs. strukturbesluten, och föreslå tillsättandet av en varvskommission som skulle förbereda ett mera definitivt ställningstagande till strukturfrågorna nästa höst. Utskottets värderade ordförande herr Ingvar Svanberg bortser från att strukturbeslutet ju ändå är det långsiktigt viktiga. Det är det som centerpartiet med sin motion har velat rädda till en objektiv och seriös debatt i utskottet och här i kammaren. Tyvärr har övriga partier inte varit intresserade av detta. Min uppfattning är att den här frågan är så central för hela näringspolitiken att någon demonstrationspolitik verkligen inte är att rekommendera. Här gäller det i stället att försöka få en bred samling kring realistiska lösningar, och i och med att folkpartiregeringen valde att inte lägga fram den ursprungliga propositionen måste vi ju acceptera detta som ett faktum tillsammans med de uttalanden som också omgående kom från socialdemokratiskt håll, vilket allt tydde på att den ursprungliga propositionen inte hade parlamentariskt underlag för att vinna kammarens gehör. För tillsättandet av en kommission talar dessutom den omständigheten att staten numera har övertagit Kockums. Det finns alltså anledning att se över Svenska Varvs organisation utifrån förutsättningen att Kockums skall inlemmas i den statliga varvsgruppen. Det finns dessutom anledning att göra en översyn av samhällets politik visavi de mindre varven, och där har ju utskottsmajoriteten tillstyrkt våra synpunkter. Enligt vår bestämda uppfattning är alltså den tvååriga planeringsperiod som nu föreslås utan ett ställningstagande till strukturfrågorna olycklig. Det hade då varit bättre att stanna vid ett principbeslut i strukturfrågan för att sedan till hösten återkomma med en ny proposition. Hela varvspolitiken — ja, man skulle kunna säga hela vår näringsoch regionalpolitik — kommer f. ö. i ett nytt läge med den uppgörelse som träffats mellan folkpartisterna och socialdemokraterna i fråga om anställningsgarantin. Den socialdemokratiska partimotionen stannar vid begreppet sysselsättningsgaranti, men redan inför detta har arbetsmarknadsutskottets majoritet varit starkt kritisk, eftersom det skulle motverka arbetskraftens benägenhet att utnyttja möjligheterna till sysselsättning i andra branscher och eftersom det dessutom skulle skapa ett farligt prejudikat på svensk arbetsmarknad. 25 Jämförelsen med SSAB är från den synpunkten helt felaktig. Det är ju ändå så att industriministern i sin proposition föreslår en rad mycket omfattande sysselsättningsskapande åtgärder. Som jag tidigare påpekat är varvsorterna industriellt välutvecklade regioner. Trots detta har alltså socialdemokrater och folkpartister i näringsutskottet enat sig om att föreslå en anställningsgaranti. På folkpartihåll har man den senaste tiden talat mycket om behovet av rörlighet på arbetsmarknaden som ett instrument för att klara strukturanpassningen. Här har man nu hamnat precis så långt från denna uttalade målsättning som man över huvud taget kan komma, och man har med ställningstagandet i näringsutskottet verkligen försvårat industriministerns uppgift att bedriva en förnuftig näringspolitik. Man måste nu ställa sig frågan ute i landet, om inte anställningsgarantin också bör gälla där. I min egen kommun, Krokom, skall inom några månader en sulfitfabrik läggas ner. Den svarar för ca 20 96 av industrisysselsättningen i denna glesbygdskommun. Jag vet att kommunen har skrivit till regeringen och begärt ett års anstånd med nedläggningen. Det måste man väl nu medge? På den orten slår industrinedläggningen mycket hårdare än begränsningen av varvsproduktionen t.ex. i Göteborg, där neddragningen berör mindre än 2 96 av antalet industrisysselsatta. Ja, regeringen kommer med den här uppgörelsen mellan socialdemokrater och folkpartister att få sådana frågor från hela landet. Har verkligen utskottsmajoriteten tänkt sig in i vad detta innebär? Uppgörelsen mellan socialdemokrater och folkpartister må också bedömas mot bakgrunden av den massiva satsning på alternativ produktion och på industriutveckling i övrigt på varvsorterna som industriministern föreslår. Vi accepterar nu t.o.m. att införa ett särskilt regionalpolitiskt stöd för varvsorterna. Det råder bred politisk enighet om detta liksom om satsningen på ökade resurser till de regionala utvecklingsfonderna. Men har det aldrig fallit utskottets folkpartister och socialdemokrater in att denna stora regionala satsning, tillsammans med anställningsgarantin, skapar en helt absurd situation från regionalpolitisk synpunkt? Dels satsar man stora summor på den industriella utvecklingen i regioner som redan är industriellt väl utvecklade, dels garanterar man anställning för alla varvsarbetare under två år. De varvsanställda som motiverar de extraordinära regionalpolitiska satsningarna behöver dem inte, utan de här regionerna kan disponera resurserna för näringslivet i övrigt. Aldrig tidigare har vi här i landet vidtagit näringsoch regionalpolitiska åtgärder som i så hög grad kan befaras motverka en regional balans som de näringsutskottets socialdemokrater och folkpartister nu föreslagit. Bl. a. för att undvika att alltför ensidigt binda upp resurser till varvsorterna har vi från centerpartiets sida föreslagit inrättandet av en industriell utvecklingsfond. Vi har sett den mest som en central resurs för de regionala utvecklingsfonderna. Genom att lägga dessa medel i en central fond skulle handlingsfriheten att disponera dessa resurser där de bäst behövs också kunna bibehållas.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

Herr talman! Nils Åsling talar varmt för en neddragning av varvskapaciteten till hälften av vad vi har f.n. Skillnaden mellan den ursprungliga propositionen och den som nu föreligger är i det avseendet ganska hårfin. Den nuvarande regeringen föreslår en neddragning med 20 96 på två år, Nils Åsling föreslår en neddragning med 30 96 på tre år. Att man gör detta till en stor sak har jag väldigt svårt att förstå. Sedan kommer Nils Åsling in på något som tydligen är hans hjärtpunkt, och det är anställningsgarantin. Jag vill fråga: Är detta så förfärligt sensationellt? Vi har i det här samhället mer och mer kommit till insikt om att samhället har ett ansvar för arbetslösa människor, man måste försöka ge dem jobb och trygghet. Om detta kan ske inom företaget är väl det lika bra som att de skall slängas ut i beredskapsarbeten eller andra arbetslöshetsåtgärder. Vi menar inte att dessa människor skall gå kvar vid varven om de erbjuds ett annat jobb. Men vilka jobb, herr Åsling, står i dag och väntar på dem som jobbar vid varven? Nils Åsling talar om att man föreslagit en industriell utvecklingsfond. Snälla Nils Åsling, jag känner till fonder som herr Åsling har inrättat. Han försörjer f. n. halva Norrbotten på beredskapsjobb sedan man tagit bort de flesta ordinarie jobben. Och nu talar han om att man har en fond för utveckling av näringslivet. Skall det bli samma utveckling som i Norrbotten blir det inte mycket att hålla sig till. Han säger också att detta måste gälla andra grupper och försöker spela ut skogsarbetarna, som någon talare gjorde i den ekonomiska debatten, och gruvarbetarna mot varvsarbetarna. Socialdemokraterna föreslog i fjol, när det gällde LKAB, att vi skulle satsa 100 miljoner mer än regeringen ville för att behålla 350 arbetare som kunde göra nödvändiga arbeten och möjligen bygga om malmbanan. Fackföreningarna uppvaktade och lade ned ett fantastiskt arbete på att peka på vad dessa människor skulle kunna göra. De krävde ungefär det som varvsarbetarna nu får. Jag tror att de arbetarna skulle komma att säga ungefär så här: Det är då för skönt att riksdagen nu genom omläggningen har fått ett sådant inflytande att de allra värsta dumheterna i den gamla trepartiregeringens politik kan rättas till. Jag tror inte man kan utså split mellan olika orter och olika grupper när det gäller anställningsgarantin. Vi måste i samhället vara medvetna om att vi har en skyldighet att ge alla arbetslösa en tryggare tillvaro. Jag frågar mig hur stor den principiella skillnaden är mellan det vi kommit överens om här och vad ett modernt samhälle ändå måste göra.

Herr talman! Ingvar Svanberg och jag är överens om många saker, bl.a. om den grundläggande värderingen att samhället skall dra försorg om sina medborgare och garantera sysselsättning så långt det över huvud taget är möjligt. Vi har som det sista skyddsnätet de arbetsmarknadspolitiska instrumenten. Men det här är ju fråga om något helt annat. I Göteborg, vårt lands bästa industriregion, om man ser till diversifieringen av näringslivet och den potentiella möjligheten till utveckling, satsar vi nu t.o.m. extra regionalpolitiska medel. Vi ger utvecklingsfonderna speciella pengar, vi inrättar lokala investmentbolag, och detta är vi överens om. Men dessutom, som grädde på moset, vill alltså folkpartister och socialdemokrater i näringsutskottet — inte i kanslihuset — lägga en anställningsgaranti. Det är det jag reagerar mot, för hur skall vi då svara mot de anspråk som reses från mindre välutvecklade regioner i vårt land? Skall vi där också erbjuda en generell anställningsgaranti? Hur skall man då klara vad som nu talas om i så varma ordalag, en ökad rörlighet? Det har ju blivit en ny modeföreteelse att problemen skall lösas med rörlighet. Så går man i näringsutskottet och konserverar en näringsstruktur i en bransch som minst av allt skall konserveras. Det, Ingvar Svanberg, är verkligen att bädda för en orimlig situation i näringspolitiken. Jag måste säga att jag beklagar om det här skall bli det beslut och de direktiv som kommer att överlämnas till det förnämliga industridepartementet. Det blir mycket svårt att klara den nödvändiga industriella omställningen här i landet, såsom folkpartister och socialdemokrater i näringsutskottet bäddat för denna. Sedan vill jag säga att detta med nivåer saknar betydelse — det är ju Ingvar Svanberg och jag överens om. Att det saknar betydelse vittnar ju anställningsgarantin vältaligt om. Vad jag var ute efter var att riksdagen ändå som vägledning för fortsatta dispositioner på området skulle träffa ett strukturbeslut, ett beslut om vilka storvarv vi skall ha i framtiden. Det är nämligen det enda som betyder någonting när det gäller att fördela resurserna , att försöka få en effektiv varvsnäring och lägga om kursen mot annan produktion, där man behöver göra det.
Herr talman! När det gäller de nya jobb som skall skapas genom fonderna och den utveckling som finns i Göteborg, om herr Åslings bedömning nu på den punkten är riktig, är vår inställning exakt densamma. Finns alla de där jobben, så skall de anställda ta dem, säger vi. Men vi är övertygade om att de inte finns, och därför behövs garantin. Om herr Åsling kan visa upp dem har han löst problemen. Sedan tycks herr Åsling vara väldigt ledsen över att ett beslut om anställningsgarantin går på tvärs mot det nya talet om rörlighet på arbetsmarknaden. Jag hade inte väntat mig det av Nils Åsling. Om det går emot talet om rörlighet är jag den förste att säga att det är ett mycket bra beslut. Det nya talet om ökad rörlighet vill vi väl ändå inte ta som högsta norm och som högsta vishet för industripolitiken i det här landet. Det hoppades jag att jag kunde vara överens med Nils Åsling om, men tydligen kan jag inte det. Han beklagar att vi går emot det. Om rörligheten skall bli norm i framtiden i det svenska näringslivet, då är det farligt. Jag hoppas att det kommer att bli norm att samhället alltid skall ta ansvar för de arbetslösa människorna. Strukturbesluten skall genomföras på ett socialt acceptabelt sätt. Det är inte arbetslösa människor som skall betala omställningen i näringslivet. Det är samhället och företagen gemensamt, Nils Åsling. Det är inte fråga om att nu skall just de här människorna, några tusen varvsarbetare, betala kalaset vid omställningen i varven.
Herr talman! Vi är överens om, Ingvar Svanberg, att enskilda människor och grupper av människor inte skall drabbas av strukturförändringarna i samhället, men därifrån till att försvara en anställningsgaranti i industriellt välutvecklade regioner är steget mycket långt. Skulle man följa Ingvar Svanbergs recept och införa detta som en generell regel — och det är väl sannolikt att man måste göra det om man börjar i de mest välutvecklade regionerna i vårt land — har man skapat en absolut statisk situation på arbetsmarknaden, och det är ingen betjänt av. Följer man inte sedan den regel som man har skapat har man gjort sig skyldig till en upprörande utmaning mot alla de andra orterna som har problem, kanske i större omfattning än Göteborg. Man har då verkligen regionalpolitiskt utmanat den glesbygd som i dag har bekymmer med sysselsättningen. Det är ändå så, Ingvar Svanberg, att i Göteborg sker en expansion av näringslivet. Där finns jobb. Där finns möjligheter att i en konjunkturuppgång kompensera sysselsättningsbortfallet i en sektor med tillväxt i andra sektorer. Men på det här sättet skulle man ju låsa situationen och inte tillåta eller uppmuntra den naturliga utvecklingen av näringslivet i Göteborgsregionen.

Herr talman! Från flera håll kommer nu försiktigt optimistiska signaler om en förbättring av den svenska ekonomin. Men en förutsättning för att vi skall kunna dra fördel av en väntad konjunkturuppgång är att vi inte försämrar det konkurrensläge som svenskt näringsliv i dag har, mycket tack vare den borgerliga trepartiregeringens ekonomiska politik och, inte minst, det avtal som slöts mellan arbetsmarknadens parter. Vi måste ta vara på de chanser en förbättrad konjunktur ger att slussa över såväl arbetskraft som kapital från branscher med dåliga eller rent av inga framtidsutsikter till expansiva delar av vårt näringsliv. Tar vi inte denna chans nu så kommer vi att råka mycket illa ut under nästa konjunkturnedgång. Varven är just en sådan bransch vilken vi nu effektivt måste ta itu med om inte kostnaderna där skall bli ett direkt hot mot sysselsättningen i andra branscher. I regeringens proposition 1978/79:49 om vissa varvsfrågor får vi en god bakgrund till de svenska storvarvens situation. Vi konstaterar att det i dag råder en omfattande överkapacitet i världen inom alla varvsindustrier, bl.a. på grund av den mycket snabba utbyggnaden av varvsindustrin i Japan och Sydkorea. Mellan 1970 och 1976 fördubblades kapaciteten, och allt tyder på att varvsindustrin trots dystra marknadsutsikter kommer att ytterligare expandera i de nya varvsländerna. Även i ett längre tidsperspektiv beräknas överkapaciteten därför kvarstå. För de svenska storvarven är situationen dyster. Orderingången under de senaste två åren har legat på en nivå som är mindre än hälften av leveransvolymen, och i dag svarar orderstockarna mot föga mer än ett års produktion. För 1980 är det ännu värre —- endast ca 10 96 av kapaciteten är nu belagd. För det standardiserade tankoch bulktonnaget visar marknadsgruppens rapport att världsmarknadspriset f.n. ligger 30 å 50 96 under de svenska varvens självkostnader. Enligt gruppens uppfattning finns det inget som talar för att denna skillnad kommer att minska nämnvärt framöver. Jag tycker, herr talman, att det är viktigt att göra denna kartläggning innan vi mer ingående tar itu med själva problematiken som skisseras i propositionen. Det torde stå klart för alla att någonting radikalt nu måste göras åt de svenska storvarven om inte samhället skall belastas med kostnader av en storlek som kan bli ett direkt hot mot den övriga industrin och därmed också mot enskilda människors trygghet. I regeringens proposition 1978/79:49 föreslås också en kapacitetsminskning vid de svenska storvarven på 20 96 jämfört med nivån vid utgången av år 1977. Meningen är att denna nedskärning skall vara genomförd vid utgången av år 1980. Från moderat håll har vi reserverat oss och menar att utskottsmajoriteten utgår från en alltför optimistisk marknadsbedömning, för fram alltför optimistiska tongångar. Varvsföretagen själva har —-som mycket riktigt också redovisas i propositionen — räknat fram en potentiell marknad som motsvarar 0-9 miljoner direkta arbetstimmar. Det har också angivits att det endast under mycket optimistiska förutsättningar är sannolikt att utfallet kan uppgå till 4-6 miljoner arbetstimmar. Ifrån vårt håll anser vi därför att kapaciteten vid nybyggnadsvarven bör ligga på ungefär 6 miljoner direkta arbetstimmar. En anpassning till denna kapacitetsnivå på endast två år skulle emellertid kunna komma att innebära stora samhällsekonomiska kostnader och mänskliga uppoffringar. Därför förordar vi i stället en treårsperiod för nedskärningen. På så sätt får varvsföretagen rimliga möjligheter att balansera sin verksamhet. Vidare kan man åstadkomma att övertalig arbetskraft i socialt acceptabla former kan föras över till andra arbetsplatser. Kapacitetsminskningen bör ske främst inom storvarven. Vi anser emellertid att det är väsentligt att minskningen sker någorlunda jämnt över treårsperioden. Därför bör en bedömning av läget och en utvärdering av genomförda åtgärder göras vid utgången av varje kalenderår. Och vid de tillfällena bör behovet av kapitaltillskott också prövas. Vi beklagar att regeringen inte vågat ta steget fullt ut och anpassa storvarven till en situation som med all sannolikhet kommer att råda inom den närmaste framtiden. Risken med regeringens tvåårsplan är att vi 1980 kommer att tvingas till en än hårdare omstrukturering på grund av den otillräckliga nedskärning som nu föreslås i propositionen. Herr talman! Tyvärr har den tidigare socialdemokratiska varvspolitiken hamnat i bakvatten. Ett av målen sägs nu vara att ge varvsindustrin möjligheter att övervintra. Man vill vänta tills en bättre balans åter uppträder på marknaden, och endast motvilligt accepterar man över huvud taget nedskärningar. Herr Svanbergs inlägg här i dag bekräftar bara detta. Men det dröjer länge innan vi får en bättre balans på marknaden, och under tiden kostar varven enorma summor. Som jag nyss nämnt kommer en nedskärning av kapaciteten vid storvarven att drabba väldigt många anställda. Det är därför vi från moderata samlingspartiet föreslagit en treårig nedskärningsperiod. Under denna tid gäller det att finna nya anställningstillfällen för dem som friställs. Förutsättningarna för detta torde vara ljusare än för några år sedan. Men det gäller då att aktivt medverka till en förflyttning från varven till andra industrier som verkligen behöver arbetskraft. Och, herr talman, det finns sådana industrier. En av bristerna på den svenska arbetsmarknaden i dag är f. ö. — och det är väl för kammarens ledamöter välbekant — just bristen på rörlighet. Det är en av orsakerna till att vi reserverar oss mot utskottsmajoritetens förslag till anställningsgaranti, en garanti som innebär att man låser yrkeskunnig arbetskraft under två år i en bransch som tillverkar produkter med negativt förädlingsvärde. Till detta vill jag bara tillägga att min kritik av anställningsgarantin inte innebär att inte all hänsyn bör tas till de varvsanställdas behov av stöd från samhällets sida för att underlätta omställningsprocessen. Resultatet av den föreslagna sysselsättningsgarantin blir tyvärr endast att ofrånkomliga strukturförändringar försenas. Detta har också Nils G. Åsling tidigare mycket riktigt påpekat. Arbetsmarknadspolitiken måste alltså få en sådan inriktning att den främjar arbetskraftens övergång från branscher som bedöms sakna utvecklingsmöjligheter på sikt till företag och branscher som man tror har framtiden för sig. Jag vore tacksam om folkpartiet ville närmare förklara varför man i den här frågan följt socialdemokraternas förslag om anställningsgaranti. Herr talman! När det gäller Svenska Varv AB:s organisation anser vi — och vi har stöd av många på varvshåll — att en av orsakerna till att företaget under sin kortvariga existens har mött betydande svårigheter är dess otympliga företagskonstruktion. De direkta samordningsvinsterna inom en enda statlig varvsgrupp har visat sig vara synnerligen begränsade. Nackdelarna är däremot högst betydande. Bl.a. blir beslutsvägarna långa. Enligt vår uppfattning bör därför en uppdelning av de statliga varven på två fristående varvsgrupper övervägas — en i Sydsverige och en i Västsverige. De statsägda varvsgrupperna bör bli dotterbolag till Statsföretag AB. En sådan lösning tror vi skulle minska slitningarna mellan de olika varvsregionerna samt öka direktkontakterna mellan varven och företagsledningen. Utskottet har tyvärr inte velat acceptera dessa tankegångar, varför vi moderater här har reserverat OSS. är den behandling de mindre och medelstora varven erhållit. Utan en ingående analys föreslås en nedskärning med 30 96. Från moderata samlingspartiets sida har vi inte kunnat acceptera någon generell av statsmakterna styrd nedtrappning av de mindre och medelstora varven. För flera av varven i denna grupp kan utvecklingen bedömas som relativt ljus, men detta under förutsättning att de får konkurrera på — och jag betonar detta —lika villkor med storvarven. Tyvärr har det redan visat sig att krisen vid storvarven och den statliga subventioneringen lett till att storvarven övertagit en del av den produktion som tidigare utförts vid de mindre och medelstora varven. Såsom en företrädare för de smärre företagen inom svenskt näringsliv finner jag det djupt otillfredsställande att konstatera hur liten del av kakan som går till de mindre och medelstora varven. Vidare föreslås i propositionen att de mindre varven skall skära ned sin kapacitet med 30 96 mot 20 K för storvarven, trots att de mindre och medelstora varven under senare år har haft en lönsamhet som varit betydligt bättre. Detta reagerar vi självfallet mot. Mot denna bakgrund finner jag det tillfredsställande att utskottet sökt finna konstruktiva lösningar för de mindre och medelstora varven samt att utskottet föreslår tillsättande av en särskild kommission för att se över strukturutvecklingen inom denna sektor och att i avvaktan på detta inget vidtas som kan vara av avgörande betydelse för de olika varvens framtid. Från moderat sida hade vi också helst sett att riksdagen gjort ett uttalande om att de mindre och medelstora varven skall garanteras ett likvärdigt stöd i förhållande till det som ges till de statliga storvarven samt att riksdagen måtte uttala att företagsekonomiskt sunda konkurrensmetoder skall tillämpas den princip vi arbetar för. I propositionen föreslås vissa förändringar av nu gällande riktlinjer för det statliga stödet till varvens produktion. Moderata samlingspartiet stöder förslaget om en avveckling av statens garantiengagemang samt förslaget om en avveckling av garantier för varvens egen lagerproduktion. När det däremot gäller det s.k. beställarstödet reserverar vi oss till förmån för en skärpning i förhållande till propositionen. Vi anser att fartygsbeställaren själv skall svara för 10 96 av finansieringen — i propositionen föreslås 5 96 — och att kreditgarantier skall uppgå till 70 96 och avskrivningslån till 20 96 av kontraktssumman. Herr talman! Jag vill slutligen helt kort kommentera några punkter där det föreligger moderata reservationer. I motionen 1978/79:141 föreslås en tidigareläggning av arméns beställning av flytande bromateriel. På grund av likviditetsproblem inom armén finns det ingen möjlighet att tidigarelägga beställningen. Produktionen av denna bromateriel har stora likheter med skeppsbyggnad och kan därför vara till nytta för att belägga varven med order. Utskottsmajoriteten har varit av annan uppfattning, varför vi reserverat oss till förmån för förslaget om tidigareläggning av arméns beställning av flytande bromateriel. export till utvecklingsländer. Vi ifrågasätter om det i ett läge med överskott på tonnage och då svenska rederier möter en hårdnande konkurrens på världsmarknaden är förnuftigt att ytterligare skärpa konkurrensen genom tillförsel av fartyg som i sina fraktsatser inte behöver täcka vanliga produktionskostnader. I reservationen 13 vänder vi oss mot den roll som delegationen för etableringsfrågor har fått när det gäller att lösa de problem som följer av varvens kapacitetsminskning. Vi anser att det kan ifrågasättas om de långtgående uppgifter delegationen tilldelas ryms inom ramen för vårt departementala system och står i överensstämmelse med principerna för svensk statsförvaltning. I reservationen 16 slutligen behandlar vi frågan om den väsentliga roll tillverkning och ombyggnad av marinfartyg kan få för framför allt de mindre och medelstora varven. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2,4,5,8, 11, 12, 13 och 16.

Herr talman! Vad är uppgiften för varje parti som hör samman med arbetarrörelsen? Det måste vara att rakt och konsekvent stå på de arbetandes sida. Vad är då vår uppgift i varvsfrågan? Självklart att stå på varvsarbetarnas sida. Och vad innebär det? Det innebär att gå emot dem som vill skära ned arbetet vid varven, att bekämpa förstörelsen av värdefull kapacitet därför att den förstörelsen är ett hot mot landets industriella framtid, att i stället slåss för att ge varven nya uppgifter och mer arbete i en ny typ av industriell utveckling. För det målet slåss vänsterpartiet kommunisterna. Vi står, nu som förut, på varvsarbetarnas sida. Det hade varit en stor vinst för svensk politik, om vi i dag här i landet haft en arbetarrörelse, vars alla delar stått eniga mot folkpartiregeringens politik. Det är tragiskt att det nu inte är på det sättet, och det måste rättas till inför valet — annars kanske de borgerliga segrar ännu en gång. Vii vpk har mycket svårt att förstå den socialdemokratiska ledningens och riksdagsgruppens handlande. Det var de socialdemokratiska rösterna i riksdagen som möjliggjorde att folkpartiregeringen bildades — en regering med industribaroner, ämbetsmän och friherrar, en regering som ser ut ungefär som de gamla högerregeringarna från tiden före allmänna rösträtten. Det är de socialdemokratiska rösterna i näringsutskott och kammare som i dag garanterar att folkpartiregeringen får igenom sin syn på svensk varvsnäring. Vad innebär då den synen? Den är en följd av och en fortsättning på besluten från regeringarna Palmes och Fälldins tid 1971, 1974, 1976 och 1977. Nya nedskärningar, förstörelse av kapacitet, tusentals arbeten förlorade. Ca 5 500 jobb skall bort 1979-1980. Men regeringen och majoriteten av Nr 59 riksdagen har bara visat svenska folket en liten bit av vad de vill driva igenom. Tisdagen den De talar bara om de två närmaste åren, försiktigtvis. Men vi vet att dagens 19 december 1978 beslut har en förlängning. Det får bestämda följder. Nedskärningar vid varven skadar dem i framtiden. Man kan inte skära ned i det oändliga, utan att företag och organisation börjar falla sönder. Lägre kapacitet betyder minskade storleksfördelar. Minskade storleksfördelar betyder ökade kostnader. Det är inte bara en kvantitativ förstörelse. Det är en förstörelse av kvalitativa fördelar. Sådant tål inte en modern industriproduktion. Regeringen och riksdagens majoritet räknar kallt med att den slutliga förstörelsen av varvsnäringen skall komma efter 1980, och man vill slippa tala om det i dag. Men vi kan läsa de bilagor som finns till regeringens förslag i dag. Där finns de följder klart angivna som själva förslaget inte talar om. Där står klart att bara två storvarv i framtiden bör finnas kvar, troligen Kockums och Arendal. Cityvarvet skall bort. Uddevalla skall bort. Öresundsvarvet skall bort. Kockums och Arendal skall skäras ned ytterligare 30 96. De små och medelstora varven skall minskas med minst 30 96, vissa enheter förmodligen läggas ner helt. Sådan är utblicken efter 1980. Från vpk frågar vi: Hur kan ni socialdemokrater sitta och godkänna detta — bara för att ni vill göra en kompromiss med folkpartiet? Hur kan socialdemokrater från Landskrona godkänna en syn, som innebär att Öresundsvarvet skall läggas ner någon gång efter 1980? Hur kan Bohusläns representanter passivt lägga hela Uddevallavarvets öde i vågskålen? Hur kan de som valts från den gamla fina arbetarstaden Göteborg sitta och snällt gå med på alla följder av redarkapitalets gamla synder och misshushållning och varvsledningens oföretagsamhet — och rösta bort jobben för 3 000 göteborgsarbetare? Men, säger utskottet, vi skall ju ha anställningsgaranti för 1979 och 1980. Ja, man skall skapa en särskild organisation vid varje varv. Dit skall de föras över som inte behövs i produktionen. De skall särskilt pekas ut som obehövliga och få gå i två år på någon form av understöd. När året 1980 går ut, då är det slut. Då går yxan, då stängs porten. Vad skall man kalla en sådan politik? Är den irrationell, oförnuftig — eller är den bara likgiltig och grym? På s. 28 i sitt betänkande ställer sig utskottet bakom ett uttalande av industriministern. Däri heter det, att varvsföretagen — dvs. ledningarna; om man talar om företag menar man ledningar enligt det borgerliga språkbruket — och fackföreningarna måste komma överens om sådana former för personalminskningar som leder till att man får effektivaste möjliga sammansättning på de människor som är kvar. Fackföreningarna skall alltså sitta och peka ut de arbetskamrater som skall föras över i den särskilda organisationen och som sedan får gå. De skall säga: Du är effektiv enligt varvsledningens sätt att se, du får sitta kvar. Du däremot passar inte, du får gå. Det är vad folkpartiregeringen vill att personalklubbarna skall sänka sig till. Och det röstar socialdemokraterna för. 34 Vänsterpartiet kommunisterna motsätter sig detta slags politik. Vi gör det därför att den politiken helt saknar perspektiv. Sverige har aldrig haft någon egentlig varvspolitik. Vad man hittills haft är bara en serie illa planerade reträtter, företagna i panik. Vi motsätter oss nedskärningar, avskedanden och nedläggningar. Vi gör det därför att nedskärningarna skadar landets industriella framtid och vrider utvecklingen tillbaka. Betyder det här nu bara att kommunisterna sätter sig på tvären? Eller finns realistiskt en framtid för varven? Ja, det finns en sådan verklig framtid, en viktig framtid som landet icke har råd att låta gå sig förbi. Världshandeln kommer inte att minska. Transportarbetet kommer på sikt att öka. Det blir en förskjutning av flottornas sammansättning. Den kommande uppgången för sjöfarten blir säkerligen svagare än den tidigare, och den tas till större del om hand av nya varvsnationer. Det är nog ett obestridligt faktum, som man måste erkänna. Men det finns ändå ett väsentligt utrymme under 1980-talet för avancerade fartyg med höga säkerhetskrav och stor effektivitet. Med den dåliga säkerhet som många gånger råder till sjöss finns det all anledning att befordra förnyelse av flottorna i den riktningen. Allt detta är ju naturliga objekt för svenska varv. Men då krävs att man stoppar nedskärningarna, för med minskad kapacitet förloras förmågan att bringa ned kostnaderna och konkurrera. Från slutet av 1980-talet måste av allt att döma varvens produktion till sin huvuddel läggas på annat än högsjöfartyg. Och då inträder varvens nya framtidsroll — deras roll som en viktig motor i en möjlig industriell utveckling. All industrialisering sker i stadier. Man går nu mer och mer mot det högre stadiet. Där spelas den ledande rollen av en allt högre driven specialkunskap i förening med bredd och mångsidighet. Avancerade former av sammansättning och systembyggande blir avgörande. Varven är typiska systembyggare. De har just mångsidighet och högt driven kunskap i förening. Varven är också energisnåla industrier, som alla sammansättningsindustrier. De har alla väsentliga framtidsfördelar, om man utnyttjar dem rätt. Personalklubbarna vid Götaverken har sett dessa varvens möjligheter. De har gjort upp ett omfattande program för ny produktion, både på kortare och på längre sikt. De har presenterat detaljerade, genomtänkta granskningar av konkreta projekt. Det är bra märkligt, tycker vi, att detta inte ens diskuteras i regeringens proposition eller i utskottsbetänkandet. Det visar att vpk har rätt när vi kräver att den initiativlösa ledningen för Svenska Varv bör avgå. Den måste ersättas med en organisation där de arbetande har majoritet på alla nivåer — en organisation där entusiasmen och initiativet nedifrån kan tas till vara, där man får tekniker och administratörer med perspektiv och djärvhet. Men, säger nu någon, det är nog bra att varven kan göra en mängd intressanta produkter och system och att det finns idéer, men var finns marknaden? Man kan ju inte producera rakt ut i luften — saker och ting måste kunna avsättas. Ja, det är riktigt. Varven måste infogas i ett långsiktigt program för att modernisera landet, dess industri och transportväsen. En sådan modernisering är starkt behövlig. Det finns ett skriande behov av industriell och teknisk förnyelse. Det saknas med andra ord inte marknad för varven. Vi har skogsindustrier här i landet, som är energislösare och miljöfaror. En delav dem,t.ex. Rönnskärsverken , är rena dödsfällor för arbetarna och borde ha stängts för länge sedan. Det behövs nya, effektivare enheter, slutna system. Sådana kan varven göra. Det finns ett stort behov av utrustning för energiförsörjningen. Varven kan serietillverka t.ex. vindaggregat. Varven kan göra nära nog alla komponenter för naturgassystem. Landets transportväsen är slösaktigt, ineffektivt och miljöfientligt. Av det växande transportarbetet i framtiden kan en stor del tas över t.ex. av den inrikes sjöfarten. Då behövs pråmar, dragfartyg, broar och lastningsutrustning och lagerlokaler. Allt det kan varven göra. Järnvägsväsendet i landet är försummat sedan årtionden, vilket höjer landets transportkostnader och försämrar miljön. Dess inneboende kapacitet behöver stärkas. Där behövs rullande materiel, fasta anläggningar, effektivare styrsystem. I delar av denna upprustning kan varven delta. Förädlingsgraden måste höjas i den metallurgiska industrin. Det behövs därför ett antal nya, mindre och medelstora integrerade metallverk. Det krävs bättre energihushållning i processleden. I denna uppbyggnad kan varven delta. Landets oljeskydd är eftersatt. Ett kombinerat förvaringsoch transportprojekt har presenterats i dagarna för Finnboda varv. En ny typ av cisterntak — ett kanadensiskt patent — har väckt stor uppmärksamhet och kan ge varven arbete. Det internationella godsutbytet kräver nya standardpallar av stål. Detta kan varven göra. Här finns både näraliggande och långsiktiga uppgifter. Det fattas inte arbete. Det fattas initiativ. Det fattas en långsiktig plan. Industriell förnyelse skapar framtid för varven. Och för denna förnyelse måste man ha kvar och bygga ut varvsindustrin och dess speciella kapacitet. Därför är de ständiga nedskärningarna någonting som drabbar hela landet. Regeringens politik kan få nationen att tappa 10-15 år av industriell utveckling. Den politiken måste vändas i sin motsats. Låt mig, herr talman, på mitt partis vägnar få vända mig direkt till landets varvsanställda. Och låt mig säga följande. Med dagens beslut inleds slutstriden om de svenska varven. Vänta er inget stöd av politikerna! Det är nu uppenbart bara vpk som står på er sida, och vi är ännu för svaga för att framtvinga en vändning i varvspolitiken. Ni måste inse att ni har blivit svikna av dem ni valt. Ni har nu bara att lita till er själva och den solidaritet ni kan få från andra grupper av arbetare i landet. Låt inte lura er längre! Politikerna är sluga. De kommer att sprida pessimism bland er för att få er passiva och undergivna. De kommer att utså splittring för att ni skall tvista inbördes mellan olika varv och olika orter. De kommer att säga en sak och mena en annan. De kommer att försöka skära er i tunna skivor, för att dimpa ert motstånd mot förstörelsen och avskedandena. Det är ni själva som kan förhindra detta. Det är ni som har nyckeln till en ny varvspolitik. Vägra därför att verkställa regeringspolitiken! Sätt er inte i några förhandlingar, där ni skall vara med och peka ut vilka kamrater som skall avskedas! Gör allt ni kan för att hindra nedmonteringar och stängningar! Släpp inte in dem som vill verkställa sådant! Bered er på att eventuellt själva ta över! Gör aktivt motstånd! Tvinga fram sådana förhandlingssituationer som gör att regeringen måste retirera på punkt eiter punkt! Och för ut era förslag och program för varvsindustrins förnyelse i så vida kretsar bland folket som möjligt! Glöm aldrig att det är ni som har framtiden och utvecklingen på er sida! Förtröttas därför inte! Om 20 år kommer ingen att minnas namnen på dem som talat i dagens debatt. Men varje seger ni varvsanställda vinner ute på arbetsplatserna kommer att av nästa generation varvsanställda hyllas som avgörande och oförglömlig. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen 142.

Herr talman! De senaste två åren har inneburit ett smärtsamt uppvaknande ur drömmen om Sverige som industrinationen utan några verkligt stora problem. Vi har under de senaste åren tvingats åse hur bransch efter bransch brottats med betydande problem — i några fall så allvarliga att branschernas existens stått på spel. En stor del av de verkligt djupa kriserna har skett inom områden som utgiort ryggraden i vårt näringsliv. Flera av Sveriges ”paradvaror” har blivit speciellt utsatta för hård konkurrens på världsmarknaden, t.ex. massa, papper, järn, stål, och även varvsnäringen har drabbats av detta. Exportvärdet för dessa varor exkl. varven har sedan 1960 sjunkit från 40 96 till 26 96 1975. De senaste årens utveckling kontrasterar starkt mot föregående perioder i svenskt näringslivs utveckling. Under tioårsperioden 1963-1974 ökade produktionsvolymen genomsnittligt med 4,8 96 per år, och exportvolymen ökade med 7,3 96 årligen. Produktiviteten ökade samtidigt med 6,6 96 per år. Under åren 1974-1977 minskade både produktion och exportvolym med 2,6 96 per år. Produktiviteten ökade inte alls, vilket är helt unikt för hela efterkrigstiden. Förklaringarna till den uppkomna situationen för svenskt näringsliv är många. De allra flesta bedömare är överens om att svårigheterna inte enbart beror på den ovanligt långa och djupa internationella lågkonjunkturen. För vissa branscher har kanske de traditionella konjunktursvängningarna t.o.m. spelat en underordnad roll. Viktigare har för dessa varit strukturella förändringar, helt oberoende av konjunkturen. Två faktorer bidrog dock till att verkningarna blev så plötsliga och starka. Den ena, lågkonjunkturen, har jag redan nämnt. Den andra är den mycket snabba kostnadsökningen under ett par år i mitten av 1970-talet. Under loppet av ett par år ökade lönekostnaderna med ungefär 40 96. Det var en utveckling som var betydligt snabbare än i andra länder, med vilka vi bedriver omfattande handel. Regeringens agerande under de senaste två åren för att möta dessa svårigheter för landet har varit kraftfullt. Den osäkerhet som möjligen rådde före regeringens tillträde och som tog sig uttryck i att man befarade att en icke-socialistisk regering inte skulle ha kraft nog att med lämpliga medel bekämpa arbetslösheten och förbättra det ekonomiska läget kom helt på skam. Ingen tidigare svensk regering har vidtagit så omfattande åtgärder för att trygga sysselsättningen och för att på längre sikt anpassa den svenska ekonomin till omvärlden. Genom devalvering av kronan återställdes svensk industris konkurrenskraft i relation till andra länders. Det garanterar möjligheter till återtagande av förlorade marknadsandelar. Genom omfattande omstruktureringar — med statligt direkt engagemang eller genom att staten med lån och bidrag initierat en utveckling — har omställningen av svenskt näringsliv underlättats. Genom omfattande arbetsmarknadspolitiska insatser har tiotusentals människor som annars skulle ha varit arbetslösa kunnat sysselsättas. Trots de omfattande problemen har arbetslösheten hela tiden hållits på en internationellt sett låg nivå. De människor som trots ansträngningarna drabbats av arbetslöshet har fått hjälp och stöd. Herr talman! Jag har velat göra denna tillbakablick för att påminna mina riksdagskolleger om i vilken situation vi i dag har att besluta om åtgärder inom varvsnäringen. Genom dagens beslut om varven kommer vi att fatta avgörande beslut, som skall ligga till grund för utvecklingen inom den svenska ekonomin under en mycket lång tid. Jag har tidigare nämnt att både strukturella förändringar och den djupa lågkonjunkturen utgör viktiga orsaker till svårigheter inom olika branscher. När det gäller varven torde strukturella orsaker ha en större betydelse än lågkonjunkturen i sig. Vi kan inte komma förbi det faktum att produktionskostnaden i svensk varvsindustri för standardleveranser ligger mycket över vad som gäller för t.ex. Korea och Japan. Även inom specialleveranser är kostnadsjämförelsen till Sveriges nackdel. Detta i kombination med en betydande överkapacitet totalt sett i världen gör situationen särskilt besvärlig för svensk varvsindustri. Även i ett läge utan överkapacitet i världen skulle vi ha svårt att hävda oss. Med den nuvarande överkapaciteten är det omöjligt. Utifrån denna grundsyn —-att en betydande överkapacitet föreligger och att vårt kostnadsläge är kraftigt ogynnsamt — är det ofrånkomligt att acceptera nedskärningar. Den överväldigande majoriteten både i riksdagen och bland allmänheten torde dela den uppfattningen. Alternativet är att säga nej till fördelarna med en internationell arbetsfördelning och verka för en protektionistisk inriktning av världshandeln. Det behöver väl knappast påpekas att de som i längden skulle missgynnas av en sådan politik är de små staterna med en slagkraftig exportindustri, däribland Sverige. 1976 överenskoms inom OECD om en minskning av världens samlade varvskapacitet med 30 926 före 1978 års utgång. Sverige hör till de länder som lyckats uppfylla det målet bäst. Från tredje kvartalet 1975 till tredje kvartalet 1978 har antalet sysselsatta inom svensk varvsindustri minskat med 26 96. Danmark och Nederländerna ligger också nära målet 30 946, eftersom minskningen uppgår till 27 96. Andra länder har hittills nått blygsammare resultat. Att vi hittills har tagit på oss en större minskning än de flesta andra innebär inte att vi får bära en tyngre börda än de. Det innebär att vi nu har kortare väg kvar att gå. Finland och England har de smärtsamma omställningarna framför sig. Förutom den kapacitetsminskning som hittills genomförts, främst genom nedläggningen av Eriksberg, vidtogs en rad åtgärder i samband med 1977 års varvspolitiska beslut. Avskrivningslån upp till 30 96 av kontraktspriset infördes, likaså kreditgarantier upp till 70 96. Vidare bildades koncernen Svenska Varv AB för att bättre samordning skulle kunna uppnås mellan de tre statsägda storvarven. Detta har helt nyligen kompletterats genom att Kockums AB övertagits av staten. På så vis kan en total samplanering ske inom svenska storvarv. Trots de omfattande åtgärder som hittills vidtagits finns behov av en ytterligare minskning av storvarvens produktionskapacitet. Förutom nedläggningen av Eriksberg behövs en reduktion av storleksordningen 20 96 i förhållande till kapaciteten vid 1977 års utgång. Det innebär att produktionskapaciteten minskar från 12,8 miljoner arbetstimmar till 9 miljoner arbetstimmar. Denna nedskärning bör vara genomförd i slutet av 1980. Det innebär att ungefär 2 800 personer kommer att lämna Svenska Varv AB under denna period. Dessutom minskar under en treårsperiod antalet anställda vid Kockums med ungefär 1 200 anställda. Det finns personer som har velat skjuta upp detta beslut om nedskärning av storvarvens kapacitet. En del vill skjuta det mycket långt fram i tiden, andra vill vänta något år. Ingvar Svanberg har i sin debatt med Nils Åsling berört dessa frågor, och det finns därför ingen anledning för mig att ytterligare klarlägga varför folkpartiet och socialdemokraterna har enats om att ställa sig bakom propositionens förslag när det gäller volymnedskärningen vid varven. Jag tror att det är nödvändigt att vi nu samlar oss till ett beslut. Samtliga de personer från varvsledningen som vi hört i utskottet har nämligen sagt: Vad som helst utom en ny kommission! Låt oss få börja arbeta i stället för att sitta i sammanträden och diskutera framtiden! Ge oss arbetsro! Jag tror inte att problemen blir mindre därför att vi skjuter dem framför oss. Tvärtom — ju längre vi väntar, desto svårare blir konsekvenserna, och därmed fordras mer kapital för att lösa problemen. Genom den 20-procentiga nedskärningen under två år ges möjligheter att 1980 ta ställning till den fortsatta utvecklingen. Sjöfartsnäringen och därigenom varvens sysselsättningsmöjligheter är svåra att exakt förutsäga. Förutsättningarna kan förändras så att ytterligare nedskärningar kan bli överflödiga. Det kan dock inte uteslutas att nya beslut om kapacitetsminskning måste fattas i slutet av 1980. Kapacitetsminskningen i varvsindustrin måste alltså till för att på sikt skapa trygghet för de varvsanställda. I längden kan inget företag och ingen bransch ha en storlek utöver det marknadsutrymme som finns. Detta får emellertid inte innebära att verkningarna av produktionsneddragningarna får slå igenom helt, direkt mot de enskilda, de berörda. Personalminskningen måste ske i socialt acceptabla former. Sysselsättningsläget är redan mycket allvarligt på de orter som drabbas av ytterligare nedskärningar. Det finns inga möjligheter att snabbt ordna jobb till dem som friställs. Därför ges de anställda en sysselsättningsgaranti under den tid omställningsperioden pågår. Erik Hovhammar har ställt en direkt fråga till mig om hur folkpartiet kunde gå med på denna sysselsättningsgaranti. Det är ganska enkelt att besvara denna fråga. Det finns inom varvsområdet lokaler för teoretisk utbildning och för verksamhet som arrangeras av AMS. En annan fördel är, som vi såg det och enligt de upplysningar som vi fick från varvsledningen, att det ofta är problem förknippade med att friställa folk efter anciennitetsregeln. Man arbetar på varven i grupper, i vilka ingår specialister. Anciennitetsregeln gäller emellertid oavsett om den anställde är specialist eller icke har något yrkeskunnande. Därför är det en fördel att ur en grupp av friställda, som finns inom varvsområdet, vid tillfälliga toppar kunna sätta in personer som har speciellt kunnande i produktionen. Vi tror inte att en anställningsgaranti vid varven på något sätt kommer att bli kostsammare för samhället än om man skulle bygga upp en utbildningsoch sysselsättningsverksamhet utanför varvsområdet. Något som jag tycker är väsentligt i detta sammanhang men som ingen av reservanterna har gjort någon antydan om är det faktum, att en friställd inte skall kunna vägra att ta ett arbete som han eiler hon blir anvisad. Den här garantin har som sagt inte tillkommit för att motverka syftet med kapacitetsminskningen. Tvärtom medger den att kapacitetsminskningen kommer att kunna genomföras, trots de svårigheter som redan finns på arbetsmarknaden på berörda orter. Det är angeläget att understryka att företagsledning, fackklubbar och arbetsförmedling måste göra sitt yttersta i de gemensamma ansträngningarna för att finna nya arbetstillfällen. För de mindre och medelstora varven krävs också betydande insatser och omstruktureringar. En särskild arbetsgrupp har bedömt överkapaciteten till ungefär 30 96 inom de svenska små och medelstora varven. Mot den uppskattningen har ingen egentligen invänt. Däremot har krav rests på ytterligare utredningar. Det behövs en noggrannare genomlysning, anser motionärerna. Jag kan lämna avsnittet om de mindre och medelstora varven, för det har i mycket stor utsträckning belysts av Ingvar Svanberg och Erik Hovhammar. Den delen av Erik Huss proposition är ju i stort sett identisk med det förslag som fanns i Nils Åslings proposition. Förslaget har i nära nog ordagrant samma version lagts fram i den här propositionen. Vi har ju varit med om att en kommission skall tillsättas, som får belysa de mindre och medelstora varvens problem. Kommissionen skall vara klar med sitt arbete under nästkommande år. Men kvar står det faktum att de mindre och medelstora varven har utomordentliga svårigheter, om man jämför med förhållandena i utlandet. Men det är klart att det finns plats för en varning. Ingen skall tro att den tidsfrist som de mindre varven nu får innebär att samtliga enheter kan drivas vidare även i framtiden. Även om visst kompletterande material är erforderligt, kommer huvudintrycket sannolikt att stå sig. Det behövs väsentliga neddragningar även inom de små och medelstora varven. Den avvägning som nu måste göras i kommissionen är den mellan företagsekonomiska, regionalpolitiska och kortsiktiga sysselsättningsintressen. Självfallet måste i denna avvägning alla aspekter vägas in, men precis som för storvarven måste marknadsutrymmet ha ett avgörande inflytande över inriktningen av besluten. Genom de beslut som riksdagen i dag kommer att fatta läggs grunden för en framsynt politik för varvsindustrin. En planerad kapacitetsminskning under socialt acceptabla former genomförs. De anställda som drabbas får en anställningsgaranti. Stora ansträngningar görs för att skapa nya arbetstillfällen och alternativ produktion. Genom besluten utvidgas ramen för kreditgarantier till 17 000 milj.kr. Stöd till beställning anvisas med 2 700 milj.kr. För långsiktiga åtgärder anvisas ytterligare närmare 1 000 milj.kr. Därigenom har vi tagit vårt ansvar för att anpassa svensk varvsindustri till vad som är försvarbart med hänsyn till den internationella utvecklingen och Sveriges kostnadsläge. Vi har också tagit ansvar för de människor som drabbas av förändringarna, inte så att nödvändiga förändringar stoppas, men så att de genomförs utan att människor riskerar försörjningen och sin trygghet. Det viktiga och mödosamma arbetet måste nu göras ute på de olika arbetsplatserna. Det är där fackrepresentanter, företagsledare och arbetsförmedlare tillsammans skall skapa alternativ, nya jobb, nya produktionsmöjligheter och ny trygghet. Herr talman! Vid utskottets betänkande är fogade 17 reservationer. Jag har inte anledning att just nu bemöta alla dessa reservationer, utan jag skall endast yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Sven Andersson i Örebro berättade här att Svenska Varvs ledning hade uttalat att den ville ha ett beslut nu — vad som helst i beslutsväg hellre än en ny kommission, ingen fortlöpande utredning. Dess värre är det ju så att den här frågan, med det beslut som riksdagen är beredd att ta i dag, bara skjuts på framtiden och att man går in i ett fortsatt utredande och får en fortsatt osäkerhet beträffande strukturen. Produktionsnivåerna är, som jag tidigare har sagt här, ointressanta ur den synpunkten. Det som är väsentligt och det som skulle ge tilldelningen av resurser och styra över resurserna till mer expansiva sektorer inom näringslivet är just ett strukturbeslut, men förslag till ett sådant saknas i propositionen. Det är detta som jag beklagar. Sedan till frågan om anställningsgarantin. Tror verkligen Sven Andersson på sin egen argumentering när han säger att det är billigare att ge anställningsgarantin och avdela folk för sysselsättning i varven än att skapa ny sysselsättning utanför varvsplatserna? Billigare än att skapa sysselsättning på varven i dag är det trots allt att satsa på den vilja till utveckling som finns. Detta måste ändå rimligen vara det riktiga. Sedan vill jag ställa frågan till Sven Andersson: Är det meningen att anställningsgarantin skall tillämpas också för andra företag och andra orter här i landet? Detta är den centrala frågan i sammanhanget.

Herr talman! Överkapacitet, överkapacitet, överkapacitet — det talar fyra partiers företrädare om i växlande varianter. Men varför blir det överkapacitet? Jo, säger man, det finns ingen marknad. Marknaden viker. Men varför viker marknaden då? Ja, då är det plötsligt stopp med förklaringarna och vi skall alla böja oss, liksom inför ett beslut av Gud Fader: Det finns ingen marknad; därför måste vi skära ner kapaciteten! Men för några år sedan fanns det ju en marknad. Vart har den tagit vägen? Och vad är det som gör att de arbetande människorna måste finna sig i att det några år tidigare var efterfrågan på deras tjänster men att de nu är överflödiga? Inser man inte att begreppet överkapacitet hela tiden är något relativt? Kapaciteten, liksom marknaden, kan man påverka. Viker den internationella marknaden, som man har svårt att påverka eller inte alls kan påverka, får man försöka kompensera det genom att skapa en inre marknad genom aktiva åtgärder. Hur uppstår då s.k. överkapacitet? Jo, det är klart att om man struntar i att satsa på grundläggande effektivisering och utbyggnad av landets transportväsen, bidrar man till att vidmakthålla en s.k. överkapacitet i varven. Och om det blir överkapacitet vid varven, kan man med den motivera att man skär ner verksamheten där. Då skär man naturligtvis också ner varvens inköp av plåt, varigenom överkapaciteten fortplantar sig till stålverken. Då är det klart att stålverksarbetarna tjänar sämre, och då köper de inte så mycket kläder som förut, och så blir det överkapacitet i textilindustrin. Och så köper textilarbetarna färre bilar, och då blir det överkapacitet i den del av bilindustrin som arbetar på den interna marknaden. Men någonstans måste man ju kunna ingripa i denna process! Det är ju inga gudomliga krafter som verkar. Om man har en samhällelig organisation som kan arbeta på lång sikt och som har resurserna för att lägga upp långsiktiga utvecklingsprogram, ja, då kan man ju ställa resurser till förfogande för t.ex. utbyggnad av den inrikes sjöfarten, och då kan man samtidigt utnyttja den s.k. överkapaciteten vid varven. Då försvinner en del av den. I och med det försvinner också den s.k. överkapaciteten vid en del av stålverken. Då köper stålverksarbetarna mer kläder och kanske fler bilar och så försvinner överkapaciteten vid de andra industrierna. Så går det till att föra aktiv politik. Men i denna kammare resonerar man som om man befann sig på 1930-talet med den borgerliga depressionspolitiken som gick ut på att ju sämre det blir i andra delar av världen desto sämre måste det bli här. När andra skär ner måste vi också skära ner. Varför måste vi det? Är vi så maktlösa i det här landet att vi inte kan föra en i någon mån självständig och expansiv konjunkturoch strukturpolitik?

Herr talman! Jag vill först vända mig till näringsutskottets ordförande Ingvar Svanberg, som beskyllde oss moderater för svartmålning och jag tror också att han sade nedläggningsfilosofi. Men, herr Svanberg, ni är väl inte ovetande om att vi i dag har en hård konkurrens från exempelvis Sydkorea? Där expanderar varvsindustrin fortfarande och det kan även tänkas att flera u-länder följer efter. Kostnadstäckningen för de svenska storvarven har också diskuterats.

Beträffande anställningsgarantierna vill jag, i direkt anslutning till vad Sven Andersson i Örebro nyss sade, påpeka att det är riktigt att det finns lokaler, men det är viktigare att konstatera att det finns alternativa arbetstillfällen inom andra industrier. Ett av de stora problemen i dag inom svenskt näringsliv är det faktum att det finns industrier som med ljus och lykta söker efter folk men inte kan få några anställda. Jag vill inte klandra de enskilda arbetstagarna som stannar kvar så länge som möjligt på sina arbetsplatser även om det inte finns någon produktiv sysselsättning. Men jag har väldigt svårt att förstå dem som vill försvåra arbetskraftens övergång från branscher som på sikt — det är vi ense om —saknar utvecklingsmöjligheter till företag som har framtiden för sig. Jag kan även nämna -— vilket jag också fått bekräftat — att det exempelvis i Göteborg inte finns möjlighet att få tag på specialsvetsare för expansiva företag. Folk stannar hellre kvar på sina varvsjobb, och det tycker vi är felaktigt. Jag vill också fråga: Varför ges bara de varvsanställda sysselsättningsgarantier? Vad säger man inom tekobranschen? Människorna inom tekoindustrin på en viss ort kan ställa samma krav. Därför vilar ett tungt ansvar på dem som i en uppåtgående konjunktur mer eller mindre försöker hindra en övergång från varvsindustrin till tryggare branscher. Jag måste tyvärr göra det konstaterandet.